Fru talman! Varför prioriterar inte regeringen eller socialdemokraterna i riksdagen utvidgning högst bland alla de uppgifter som måste lösas under det svenska ordförandeskapet? I stället sätter man upp jämställt med utvidgningen vardagsfrågor som jämställdhet och konsumentskydd, t.o.m. före utvidgningen. Det är alldeles säkert viktiga frågor, men de är ändå i en helt annan division än utvidgningen, som på många sätt styr Europas framtid. Det är alldeles särskilt viktigt. Om man skall klara en utvidgning av EU till 2003 måste förhandlingarna verkligen komma i slutskedet under det svenska ordförandeskapet. Varför ser man inte skillnad? Varför sätter man utvidgning som fyra och jämställdhet och konsumentfrågor som nummer ett? Det är inte de största frågor Europa söker svar på. EU? Jag citerade tidigare ur rekommendationerna. Det talas om att vända på den långvariga tendensen till allt högre skattetryck och allt högre obligatoriska avgifter för arbete. Man skriver om en gradvis minskning av den totala skattebördan och särskilt på arbete och lönebikostnader. Men regeringen bryter mot det. Man talar vitt och brett om vikten av samordnade åtgärder, och sedan bryter man mot dem på hemmaplan t.o.m. där man själv har varit med att fatta beslut. Slutligen i den här omgången: Ser inte Sören Lekberg någon som helst risk att dessa vardagsfrågor som man vill lyfta upp på EU-nivå kommer i konflikt med subsidiaritetsprincipen? Om man säger att det är vardagsfrågor är det rimligen också frågor som skall hanteras så nära medborgarna som möjligt. Allt som är viktigt skall och bör inte lösas på EU-nivå. Mycket löses bäst på hemmaplan. Många saker löses bäst i kommunerna och ännu fler av människorna själva.
Fru talman! Jag vill börja med prioriteringarna inför ordförandeskapet. Det är alltid en liten spik som Sten Tolgfors hänger upp sin argumentering på. Det är ingen inbördes rangordning som har gjorts. Regeringen har presenterat fem frågeområden som man anser vara viktiga utan att man för den skull gör en inbördes prioritering av dem. Man sätter upp öppenheten, effektivare union som en punkt, utvidgningen som en annan punkt. Man talar också om jämställdhet och vardagsnära frågor. Det handlar inte om att man skall gå in och detaljstyra i det, utan det handlar om de frågor där det är viktigt att vi tillsammans med andra länder kan bedriva en politik som folk anser vara väsentlig. Det är alltså att ta upp de frågor som rör de vanliga människorna. Det är alltså ingen inbördes prioriteringsordning. Det går inte att göra någon stor fråga av det, Sten Tolgfors. När det gäller sysselsättningsfrågorna har Sverige tillsammans med andra länder lyckats få igenom ett sysselsättningskapitel i Amsterdamfördraget. Det är ett viktigt steg som tagits. Det ges rekommendationer. Men Sten Tolgfors, som borde känna till hur det fungerar inom den europeiska unionen, vet att när kommissionen lägger fram förslag är det ganska breda förslag där man ger en allmän rekommendation till länderna att följa detta. Det visar sig också att Sverige följer rekommendationerna. Man plockar de bitar som vi tycker är väsentliga. Vi kan också konstatera att sysselsättningen förbättras i Europa. Det skapas många jobb, men framför allt skapas de i vårt land.
Fru talman! Det är inte ord på Europanivå utan handling på nationell nivå som Europa och Sverige behöver. Det blir närmast tragikomiskt när socialdemokraterna först under buller och bång skall driva fram ett sysselsättningskapitel, gemensamma rekommendationer för att lösa problemen, och sedan gör man som Sören Lekberg och talar om: Nej, det där är ett smörgåsbord där vi plockar vad vi vill. Vad är då poängen med rekommendationer? Vad är då poängen med samordningen i Europa när alla i alla fall för de själva vill? Dessutom är det inte alls så som Sören Lekberg säger att det här är ganska vida eller allmänna saker. Här talas i mycket konkreta ordalag om t.ex. löneskatterna. Här talas det i mycket konkreta ordalag om beskattningen av tjänster. Men socialdemokraterna gör på hemmaplan tvärtemot vad man är med och fattar beslut om i EU. Sedan ytterligare: Regeringen saknar en strategi för att skilja på stort och smått. Det är därför man använder begreppet vardagsfrågor för att ändå hävda att man är relevant någonstans. Man saknar uppfattning i den största frågan, EMU. Man har inte kunnat säga någonting om vad man tycker från regeringens sida. Processen är oklar framöver. Man saknar uppfattning om hur beslutssystemen skall se ut, om vetorätten skall vara kvar. Någonting som vi vet är en förutsättning för utvidgningen är att man tar restposterna från Amsterdamförhandlingarna och gör klart innan utvidgningen kan genomföras. Så länge Sverige saknar en rimlig position kommer man att vara en bromskloss för utvidgningen i praktiken. Därför tycker jag att det är så viktigt att verkligen markera i vår reservation att det är utvidgningen som är den alldeles centrala uppgiften för EU framöver och därmed för Sverige att hantera och driva under ordförandeskapet. Jämställdhet och konsumentskydd må vara viktiga frågor, men utvidgningen är i en annan division. Jag hoppas att jag kan få Sören Lekbergs instämmande i att den centrala uppgiften för Sverige är att driva på för en utvidgning av EU, i första hand till våra grannländer och sedan vidare över till Öst och Centraleuropa.
Fru talman! Jag nämnde att utvidgningen är ett prioriterat område. Jag uppehöll mig i mitt huvudanförande väldigt mycket vid den frågan. Det är ingen tvekan om att det är en prioriterad uppgift. När vi var i Berlin i början av veckan och talade om de institutionella reformerna framgick det ganska klart och tydligt att vår uppfattning delas av många medlemsstater. Vi är inte isolerade eller ensamma på något sätt, som Sten Tolgfors försöker påstå. Vi vann en stor framgång i sysselsättningsfrågan. Väldigt mycket av den arbetsmarknadspolitik och sysselsättningspolitik som vi har fört i det här landet vill man ta över och rekommendera andra medlemsländer att föra. Sedan har moderaterna hittat några små bitar om differentierade löneskatter osv. och tar upp dem och sätter ett förstoringsglas på dem och säger: Titta, här följer inte Sverige detta till punkt och pricka. Låt mig bara peka på att vi i vissa lägen följer sådana rekommendationer. Att vi inför ett återanställningsstöd är ett exempel, men vi plockar dem med förnuft. Vi tittar på dem som kan vara bra för vårt land. Det är också utan tvivel så att sysselsättningen i Sverige ökar. Det går bra för Sverige. Vad slutligen gäller EMU-frågan tycker jag att Sten Tolgfors skall vara lite försiktig. Den frågan är ju inte aktuell inför parlamentsvalet. Den kommer upp så småningom, och vi skall då ha en bred diskussion om EMU-frågan, så att hela svenska folket hinner sätta sig in i den. Sten Tolgfors skulle vara lite försiktig. När hans parti var med om att leda landet var Sverige över huvud inte kvalificerat för att delta i
Fru talman! Sören Lekberg gjorde en mycket intressant historiebeskrivning. Han gick tillbaka till den tid när han själv blev aktiv i politiken, på 60-talet, och talade sig varm för den fördjupning och förbättring av demokratin som ägde rum när Spanien, Portugal och Grekland så småningom kom in i arbetet, han gick in på Willy Brandts insatser osv. Jag vill påminna Sören Lekberg om att socialdemokraterna på den tiden var EG-motståndare och inte ville gå in i gemenskapen. Detta har också dröjt sig kvar. Det har varit mycket av tveksamhet och tövande, och vi har med argument försökt släpa socialdemokraterna in i arbetet. Nu är socialdemokraterna glädjande nog ordentligt med på vagnen, men en del av tveksamheterna lever ändå kvar. Vi har hört några komma fram här. Det som jag vill ta upp är prioriteringen mellan de olika områden som vi skall driva när vi nu kommer in i ett ordförandeskap. Olika områden har nämnts här: öppenhet, vardagsfrågor, jämställdhet, sysselsättning och miljö, och så småningom kommer utvidgningen. Sören Lekberg säger att det inte är någon prioritering mellan dessa områden. Samtidigt säger Sören Lekberg att ni prioriterar utvidgningen. Jag tror att det är viktigt att man är väldigt tydlig på den här punkten och säger att utvidgningen är det prioriterade av dessa områden och nämner det först. Det är en pedagogisk finess i att göra detta. Då skulle man slippa den här diskussionen. Likaväl som Sören Lekberg en gång i tiden välkomnade Spanien, Portugal och Grekland skall vi nu vara tydliga på den här punkten. Jag tror som sagt att socialdemokraterna har ett litet problem om de inte ändrar inställning och blir klarare på den här punkten.
Fru talman! När det gäller de prioriterade områdena är det ingen som har kritiserat de fem områden som regeringen tidigt presenterade. Däremot har vi fått en märklig diskussion om ordningen dem emellan. Som jag har sagt här flera gånger var de inte uppställda i någon sorts prioritetsordning. Jag tycker att det här mer och mer börjar bli ett slags redaktionell diskussion, och jag tycker inte att det riktigt är värdigt den här kammaren. Vi konstaterar att utvidgningen är en viktig och prioriterad fråga. Jag och andra som har företrätt socialdemokraterna här i kammaren har poängterat detta, och jag tycker inte att vi skall behöva orda så mycket mer om det. Det är då risk för att vi totalt sett kan få en helt annan uppfattning om den här frågan. K-G Biörsmark tog upp utvecklingen under 60 talet, då Sverige stod utanför det dåvarande EG. Man skall i det sammanhanget inte glömma bort att Sverige då tillhörde den stora demokratiska klubben Europarådet. Vi var med från början i integrationsarbetet. Vi var med i Efta. Vi hade naturligtvis säkerhetspolitiska hänsyn att ta. Vi hade åtminstone att värna vårt grannland Finland. Sverige gick väldigt långt i förberedelserna. Vi som i samband med våra medlemskapsförhandlingar har studerat dessa frågor lite ingående kan konstatera att Sverige redan på 60-talet anpassade regeringsformen till ett eventuellt medlemskap i Europeiska gemenskapen men att det var det säkerhetspolitiska läget som var avgörande. Hade vi ensidigt följt Folkpartiets råd under det kalla kriget undrar jag vad som hade hänt med Finland.
Fru talman! Det är kanske bara en redaktionell diskussion som vi är inne i, säger Sören Lekberg. Att det kan tyckas så beror nog lite grann på att socialdemokraterna har varit lite otydliga i prioriteringsfrågan. Det var det som jag försökte lyfta fram. Det är inte riktigt klart utsagt, och Sören Lekberg har inte heller i dag skapat klarhet. Han använde två formuleringar: dels är det ingen prioritering bland de aktuella fem områdena, utan de är likvärdiga, dels prioriterar vi enligt Sören Lekberg utvidgningen. Det är detta som blir lite oklart. Utvidgningen kommer långt ned på listan. Vi skulle från vår sida som en rubrik vilja se utvidgningen skriven i eldskrift. Det är inte bara en semantisk eller redaktionell fråga, utan det har en djupare dimension än så. När det sedan gäller Sveriges och socialdemokraternas historiska agerande vill jag säga: Visst fanns vi med i Efta, och visst fanns det ett resonemang på det säkerhetspolitiska området, och visst hade vi en hel del bekymmer med det. Det har visat sig inte minst i dessa dagar när arkiv öppnas att Sveriges roll inte alltid har varit så heroisk. Vi har spelat under täcket på ett egentligen mycket osjyst sätt. Jag tycker att det hade varit rakare och renare att agera som Folkpartiet hade önskat i den här frågan, inte bara när det gäller EG och EU-medlemskapet utan också när det gäller säkerhetspolitiken.
Fru talman! När man går tillbaka och läser vad som har hänt framför allt under det kalla kriget kan man väl konstatera att den säkerhetspolitik som Sverige valde och som fördes av en majoritet otivelaktigt var bra för Sverige och skapade en trygg situation i vår del av världen. När det sedan gäller de prioriterade områdena inledde jag med utvidgningen. I det manifest som vårt parti lägger fram inför Europaparlamentsvalet är utvidgningen den viktiga frågan. Sedan har regeringen när den har presenterat de fem områdena inte gjort någon inbördes prioritering. Jag tycker inte att man skall misstolka avsikterna på det sätt som gjorts här, K-G Biörsmark. Jag tror att det är olyckligt. Vi kan konstatera att utvidgningen är den stora frågan.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

Fru talman! Jag konstaterade bara att det nu, när vi har en valrörelse, är lockande att försöka hitta egna profilfrågor även i ett betänkande och göra en reservation av dem. Det handlar många gånger om nyansskillnader i texterna. Även om vi hade försökt gå er till mötes hade det nog blivit en reservation i alla fall. Det är intressant att konstatera att det finns en bred enighet kring de frågor som Sverige skall föra fram under ordförandeskapet. Utskottsmajoriteten har konstaterat att det inte behövs någon särskild regeringsskrivelse med motionstid osv. Vi har goda möjligheter till samråd med regeringen. Vi kan påverka via fackutskotten och EU-nämndens arbete. En utvärdering av vad medlemskapet innebär görs nästan stundligen. Det kanske inte är någon total utvärdering, för det tror jag är svårt. Det sker dock en utvärdering.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

Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att förklara för svenska folket vad vårt samarbete innebär och har lett fram till. Där finns inga åsiktsskillnader. Låt mig ta ett par exempel. Den skrivelse som regeringen får lämna varje år är viktig. Den är ett dokument som redovisar svenska framgångar och framför allt fakta om hur unionsarbetet har förlöpt. Det är en skrivelse som inte bara skall behandlas här i riksdagen. Det är en offentlig handling, som var och en har tillgång till. Det är viktigt. I samband med prioriteringarna inför ordförandeskapet betonas att regeringen kommer att inbjuda folkrörelser och organisationer av olika slag för att tillsammans med dem arbeta inför ordförandeskapsåret. Det är viktigt. Som företrädare för de politiska partierna har vi själva också ett ansvar att föra en saklig och bra debatt om EU och ge upplysningar.

Fru talman! Med anledning av att utrikesutskottets betänkande 1988/99:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 behandlas här i kammaren i dag vill jag ta tillfället i akt att begära ordet. För tids vinnande, inte minst min egen tids vinnande, skall jag försöka att begränsa mig. Sören Lekberg har på ett bra sätt föredragit majoritetens uppfattning. Birgitta Ahlqvist kommer senare att fylla på, tillsammans med Tommy Waidelich, om en del andra områden. I betänkandet ligger en fråga som alltför lätt kan slinka förbi utan att över huvud taget bli uppmärksammad. Det tänker jag inte låta ske. Frågan är viktig, om än inte bland dem som brukar räknas till de tyngsta frågorna. För mig är det självklart att även i dag försöka fästa fleras uppmärksamhet på denna del av kulturtemat. Utskottet har behandlat min motion 1998/99:U503 om konstnärlig utsmyckning av EU:s lokaler. Nu kanske ni undrar vad den motionen gör i det här betänkandet, i det här sammanhanget. Det är fler än ni som undrar, så även jag. Utrikesutskottet är inte det utskott som skall besitta någon särskild sakkompetens på kulturområdet. Vi kan nu konstatera att motionen ändå är väl behandlad om än inte tillstyrkt. Möjligen synes den mig också ha behandlats på ett ur kulturperspektivet kunnigt och insiktsfullt sätt. Frågan kvarstår dock varför kulturutskottet inte velat ta hand om motionen i dess helhet eller ens bemödat sig om att yttra sig över frågan. Bryr sig inte kulturutskottet? Har man inga ambitioner för kulturen i ett EU-perspektiv? Känner Inger Davidson, den nuvarande ordföranden i kulturutskottet och representanten från kd, inget ansvar? Kommuner, landsting och statlig nivå har utökats med ytterligare en beslutsnivå, EU. Konsten har i dag ingen given plats i EU-debatten. Det finns helt visst punktinsatser. Vi vet alla att kulturhuvudstadsåret var förlagt till Stockholm förra året. Men det stannar vid det. Dagens påtagliga brist på konstnärlig utsmyckning i EU:s lokaler är naturligtvis en spegel av EU:s verksamhet och själ. Det behövs en policy för konstnärlig utsmyckning, lik den vi har för våra offentliga lokaler nationellt. Detta är en fråga som jag har drivit som lokalpolitiker hemma i Värnamo under alla år. En av de sista frågor jag motionerade om till kommunfullmäktige gällde att slå vakt om det vi har uppnått på detta område. Det gäller också att utveckla och höja kompetensen när det gäller kultur, konstnärlig utsmyckning, arkitektur, design och formgivning. Detta är en fråga som har följt mig, och jag kommer inte att släppa taget om den i EU-sammanhang. Ryggraden i kulturlivet brukar definieras som äldre kvinnor. Men ryggraden är också kulturarbetarna. För att garantera kulturarbetarnas existens och arbetsmöjligheter har samhället byggt upp ett system av ersättningar och stöd. Trots det lever kulturarbetarna under knappa ekonomiska villkor. Det är också något man bör beakta i sammanhanget. Det är viktigt att även fortsättningsvis hävda allas tillgång till god konst i offentliga miljöer och att konst får vara en del av den vardagliga arbetsmiljön. Konsten får inte göra halt vid EU:s dörr, Inger Davidson. Vi kan vara stolta när vi guidar grupper i Riksdagshuset och kan visa vilken konstnärlig utsmyckning som finns. Det är en spegel av hur det svenska parlamentet värderar kulturen. På samma sätt bör vi kunna göra i Europaparlamentet och övriga institutioners korridorer. Det är viktigt att vi i fortsättningen hävdar de värden vi har byggt upp nationellt också i ett EU-perspektiv. Regeringen tog ett stort grepp under den förra mandatperioden, när man utformade ett helt nytt program för konst, design, formgivning och arkitektur. Vi har börjat att implementera det goda och gedigna arbete som gjordes. Därför är det trist att det inte finns en högre ambition här i riksdagen hos det utskott som har frågan om hand att förvalta de tankarna i ett vidare perspektiv. När det gäller konstnärlig utsmyckning av statliga miljöer har Sverige genom åren förvärvat många och goda erfarenheter. Den myndighet som är verksam inom området, Statens konstråd, har personal, kunskap och kompetens för ändamålet. Jag menar att det vore en fördel om denna för Sverige speciella kompetens och erfarenhet även kunde komma till nytta inom EU:s institutioner. Sverige har kunnat bistå medlemskretsen med särskilda erfarenheter inom andra samhällsområden, t.ex. vad gäller öppenhet i offentlig förvaltning och arbete med att främja sysselsättningen och öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Detta är också ett område där Sverige har en speciell kompetens som vi har förvärvat genom åren. Vi har någonting att dela med oss av när det gäller de offentliga miljöerna och vad det betyder för de människor som arbetar där, men också naturligtvis för dem som besöker dem. Dessa lokaler är ett skyltfönster för våra övriga ambitioner. Det här är en kompetens som skulle kunna utnyttjas och som vi skulle kunna erbjuda andra. Jag tycker att den modell som utvecklats i Sverige för ändamålet är väl prövad och skulle kunna tillvaratas med ett bredare stöd från den här kammaren. Jag anser att ett utbyte mellan medlemsländerna på bildkonstens område inom ramen för en utsmyckning av EU-institutionernas lokaler skulle ge en uppfattning om den rikedom i konstnärlig produktion som finns i EU-länderna och den mångfald i uttryck som existerar bland konstnärerna i medlemsländerna. De många besökarna i unionens institutioner skulle därmed inte bara få ett intryck av EU:s ambitioner på området, utan de skulle också få en bild av de olika medlemsländernas traditioner och ambitioner på det här området. På samma sätt skulle vi inte bara visa hur vi ser på kulturen utan också på kulturarbetarnas värde för oss alla. Jag skall stanna här och bara än en gång säga att jag naturligtvis inte kommer att släppa den här frågan. Jag hoppas att det i fortsättningen kommer att finnas ett större intresse från kulturutskottets sida. Det krävs att det utskott som har en särskild kompetens och ett särskilt ansvar för frågorna också tycker att det är en så viktig fråga att man åtminstone bemödar sig att yttra sig över den. Jag kommer igen. Jag är mycket tacksam för att utrikesutskottet har tagit sig an frågan på detta seriösa sätt. Det bådar ändå gott att vi har fått kd:s representant i utrikesutskottet att också ställa sig bakom detta. Vi kan kanske även övertala kulturutskottets ordförande så småningom.

Fru talman! När det gäller vad som sades här om Vänsterpartiet och jämställdhet är det precis tvärtom - Vänsterpartiet jobbar för jämställdhet. Det gäller också vår reservation. I den står det att vi vill att EU:s beslutsorgan ger rekommendationer till medlemsländerna om alla kvinnors rätt till arbete samt verkar för en nedbrytning av arbetsmarknadens könsstruktur. Flertalet kvinnor är där hänvisade till arbeten inom den offentliga sektorn. Reservationen gäller snarast EMU och konvergenskraven, som vi menar går i rakt motsatt riktning. Jag vill också hänvisa till det arbete som Marianne Eriksson, en av våra EU-parlamentariker, har lagt ned på att jobba med jämställdhet.

Fru talman! Så här sent, efter närmare fem timmars EU-debatt, har det mesta redan sagts. Jag tänker därför koncentrera mig på några få punkter som bara har berörts i förbigående. Det gäller några av de synpunkter som Konstitutionsutskottet har lyft fram i det här sammanhanget. Till att börja med anser konstitutionsutskottet att det är positivt att regeringen i den årliga skrivelsen om EU redovisar sitt agerande och sina ställningstaganden beträffande olika EU-frågor. Det bidrar till ökad öppenhet och insyn i regeringens arbete. Det underlättar också riksdagens granskning av regeringen. Däremot har EU-skrivelsen - vilket också andra talare, inte minst Sören Lekberg, har lyft fram - ännu inte till fullo funnit sina former. Bl.a. skulle informationen om Sveriges ställningstagande i olika frågor kunna utvecklas så att vi tydligare ser hur regeringen har agerat i EU-sammanhang. Utrikesutskottet har också lyft fram detta i sitt betänkande, vilket jag tycker är bra. När det gäller offentlighet och öppenhet i EU institutionerna, alltså inte regeringens och riksdagens arbete, stöder KU regeringens agerande och välkomnar de framgångar på området som regeringen fick i samband med Amsterdamfördraget. Nu gäller det att följa upp de framgångarna, att följa upp det beslutet, så att vi får ett rejält innehåll i den rättsakt, den offentlighetsprincip, som EU-institutionerna nu skall få. Riksdagen har en viktig roll i det arbetet, inte minst genom att ge sitt stöd åt regeringens arbete. Det är viktigt att kunna visa en enad front om vi skall nå fortsatta framgångar i samtal med övriga medlemsländer. Till sist en kommentar om Europakonventionen och EU-fördragen. Just nu diskuterar medlemsländerna om det skall inrättas en EU-stadga om mänskliga rättigheter. I samband med den här skrivelsen, som vi diskuterar i dag, behandlas också en motion av kristdemokraterna som kräver att Europakonventionen införlivas i EU-fördragen. Förslagen har ett vällovligt syfte, men vi bör tänka oss noga för. Det finns annars en risk för att vi får två domstolar, Europadomstolen, som verkar tillsammans med Europarådet, och EG-domstolen, som dömer i liknande fall. Vi riskerar att skapa ett onödigt dubbelkommando, en ökad otydlighet och ett oklart rättsläge. Praxis i så centrala frågor som mänskliga rättigheter måste skapas av en enda domstol. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill bara kort säga att vi tycker att det finns skäl för den reservation vi har skrivit. Läget som det är i dag är inte bra. Det behövs alltså göras någonting. Det är inte bara vi kristdemokrater som tycker det, utan det finns också andra som jobbar med de här frågorna som tycker det. Vår förhoppning är att vi skall få en lösning som stöder det syfte som vi har haft med vår reservation.
Fru talman! Jag ifrågasätter inte kristdemokraternas syften. Det är vällovligt att vi också för EU institutionerna skall kunna ha en stadga om mänskliga rättigheter, så att EU-parlamentet, EU kommissionen och de andra institutionerna också skall omfattas av det. Men i dag har ju alla medlemsländer skrivit på Europakonventionen och omfattas alltså av de mänskliga rättigheterna. Vad som återstår är alltså EU-institutionerna, när EU agerar i olika sammanhang. Jag skulle vilja vädja till kristdemokraterna att skynda lite långsamt. Om man rakt av införlivar konventionen i EU-fördragen kommer EG-domstolen att kopplas in. Och då kan vi få dels den Europadomstol vi har i dag, som avgör bl.a. Sveriges olika fall, eftersom vi har skrivit på Europakonventionen, dels EG domstolen, eftersom EU-institutionerna är inblandade. Det kan innebära dubbla kommandon, otydlighet, och ett oklart rättsläge. Skynda långsamt! Det är möjligt att det här går att lösa på ett praktiskt sätt. Men vi behöver inte ha så bråttom.

Fru talman! Mitt anförande gäller ett inlägg som kom från Folkpartiets K-G Biörsmark. Jag var inte tillräckligt snabb med att begära replik där. Om jag uppfattade honom rätt sade han att även Vänsterpartiet har krävt en ny folkomröstning om medlemskapet. Då vill jag göra ett tillrättaläggande. Det gäller Miljöpartiets reservation, inte Vänsterpartiets. Vänsterpartiet har en reservation om att det skall ske en folkomröstning vid genomgripande förändringar av fördraget. Det och utträdesparagrafen ser vi som viktiga demokratifrågor. Bara möjligheten till en folkomröstning vid förändringar, liksom att det finns en utträdesparagraf, sätter en välbehövlig press på våra beslutsfattare.

Fru talman! Debatten om taxfreeförsäljningens vara eller icke vara är över. Eller är den inte det? Enligt uppgifter kommer Frankrike att ta upp taxfree på EU-toppmötet i Köln i slutet av denna vecka. Den svenska regeringens inställning är, vad jag erfar, att Sverige inte kommer att lägga sitt veto om alla andra länder vill ha en förlängning. Med andra ord krävs det en enhällighet om det skall kunna bli en förlängning. Här i kammaren för vi debatten som om frågan var avgjord. Den handlar om konsekvenserna av att taxfreeförsäljningen upphör inom EU. Att taxfreeförsäljningen skulle upphöra har varit känt sedan 1991, dvs. i åtta år. Det innebär att vi i Sverige redan vid inträdet i EU visste detta. Fru talman! Taxfreepåsen är ett trevligt inslag i resandet, enligt statsministerns uttalande tidigare i år. Statsministern ansåg att Sverige, om förslaget om en förlängning av taxfreehandeln skulle komma upp i EU, skulle stödja det. Att finansministern vid denna tidpunkt, Erik Åsbrink, var av en annan uppfattning är i och för sig intressant. Men att olika uppfattningar finns inom regeringen är inget ovanligt, och det är inte det som jag är ute efter när jag nämner det uttalande som statsministern gjorde om att taxfreepåsen är ett trevligt inslag i resandet. Jag är ute efter någonting helt annat. Låt oss stanna upp och tänka efter ett slag! Vad är det statsministern egentligen menar med sitt uttalande som vid en första ytlig anblick kan verka mycket sympatiskt? Vad menar statsministern med "ett trevligt inslag"? Han kan egentligen bara mena en sak, nämligen att man kan köpa alkohol billigare på resor utomlands än i Sverige. Det måste vara det trevliga inslaget. Varför skulle detta trevliga bara vara förunnat dem som reser utomlands? Varför kan det inte få vara ett lika trevligt inslag när vi handlar vår mat för veckan i vår livsmedelsbutik? Varför skall Systembolaget ha monopol? Varför har vi så höga punktskatter i Sverige? Varför har inte den socialdemokratiska regeringen tagit konsekvenserna av statsministerns uttalande? Varför kan inte påsen vara ett trevligt inslag förunnat alla, så att man med eget ansvar kan få göra dessa inköp hemmavid till rimliga priser? Debatten i dag handlar om ett stort antal regeloch lagändringar med anledning av att taxfreeförsäljningen upphör inom EU. Som jag tidigare har sagt har det varit känt i många år att taxfreeförsäljningen skulle upphöra. Vi tycker att regeringen borde ha använt den här tiden till att på ett genomtänkt sätt arbeta fram ett förslag som kännetecknas av enkelhet och rätlinjighet samt att man borde vara förberedd på att göra eftersträvansvärda förändringar. Jag kan ta upp några exempel på sådana förändringar. Punktskatterna, som är väldigt höga i Sverige, behöver sänkas. Sveriges undantag när det gäller införselregler för privatpersoner måste bort, och Systembolagets detaljhandelsmonopol måste avskaffas.

När det gäller mervärdeskatten är det avreseorten som styr vilket lands moms som skall tas ut och till vilket land som momsen skall redovisas.

Det är bara att hålla med. Vem vill proviantera i Sverige med våra höga punktskatter? Detta kommer naturligtvis att drabba skeppshandeln mycket negativt, men några slutsatser av detta har regeringen inte dragit. Vi moderater har ett antal invändningar mot förslaget. För det första anser vi att regeringen i samband med att taxfreeförsäljningen upphör inom EU skall meddela rådet att Sverige inte längre vill ha kvar sitt undantag vad avser införselbegränsningar för privatpersoner. Självfallet måste Sverige se över sina höga punktskatter i samband med detta. Vad är det som gör att vi här i Sverige skall ha dessa begränsningar? Jag skall nu göra en jämförelse. Sverige har kvar de här undantagen för införsel för privatpersoner när de åker inom EU. Vi får ta in 1 länder får ta in 10 liter sprit och 20 liter starkvin. Vi har en begränsning vid 5 liter vin. De andra får ta in 90 liter vin. Vi svenskar får ta in 15 liter starköl. De andra får ta in 110 liter öl. Vi får ta in 300 cigaretter eller 150 cigariller eller 75 cigarrer eller 400 gram röktobak. För de i andra EU-länder gäller 800 cigaretter, 400 cigariller, 200 cigarrer och 1 kg röktobak. Dessa jämförelser talar sitt eget språk. Vi är tydligen inte myndiga i Sverige. Vi behöver någon som ser till vårt bästa och bestämmer över oss, allt enligt utskottsmajoriteten. Min första fråga till majoritetens företrädare är: Vad motiverar att vi svenskar skall fortsätta att ha dessa begränsningar vad avser privat införsel? Varför är vi svenskar i behov av mer förmynderi än andra européer? För det andra vill vi moderater att exportbutikerna skall få sälja såväl obeskattade som beskattade varor, dvs. även alkohol och tobak. Självfallet innebär det att Systembolagets detaljhandelsmonopol måste avvecklas. Att vi tycker så är ingen nyhet. Det hävdas att kontrollen av verksamheten i exportbutikerna kan försvåras om beskattade och obeskattade varor säljs i samma butik. Det är inget bärande skäl. Det problemet kan faktiskt lösas genom att exportbutiksinnehavaren och skattemyndigheterna kommer överens om hur verksamheten på bästa sätt skall organiseras för att man skall få en god kontroll. Redan i dag tillämpas olika system när det gäller försäljning av varor till olika resandekategorier, och tekniken för kassa och redovisningssystem underlättar kontrollen. Ur konkurrenssynpunkt borde det vara en självklarhet att exportbutikerna får sälja både beskattade och obeskattade varor. Resenärerna kommer ju att ha tillgång till beskattade varor ombord på flygplan och fartyg. För det tredje säger vi moderater nej till regeringens egna hemkokta påhitt - man är världssamvete och polis på samma gång - att begränsa inköpen i exportbutiker för resande till tredje land. Regeringens och utskottsmajoritetens argument för denna nya inskränkning är att det utan en begränsning inte skulle vara möjligt att i efterhand kontrollera om försäljning som skett i exportbutik är avdragsgill. Man antyder att exportbutikerna skulle sälja skattefria varor till resenärer inom EU och låtsas att det är till resenärer till tredje land eller att resenärer till tredje land skulle köpa massor med alkohol och tobak för att sedan sälja den vidare till andra resenärer på flygplatsen. Allt detta går att förhindra genom att man gör som i vissa länder, dvs. att resenären får de varor som har köpts in först vid ombordstigning på planet. Denna nya inskränkning är en klar konkurrensnackdel för svenska exportbutiker och flygplatser. Vi anser också att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt att utvidga sortimentet i exportbutikerna. Min andra fråga till majoriteten är: Finns det, ärligt talat, egentligen hållbara skäl för att införa denna inskränkning när det gäller vad resande till tredje land får inhandla i exportbutik? Är det inte upp till varje enskild medborgare att själv bestämma hur mycket man vill köpa, naturligtvis inom gränserna för vad som är tillåtet att införa till just det land som man är på väg till? Vi har en sista invändning. Vi delar Lagrådets uppfattning att det inte kan vara rimligt att den som har blivit föremål för skatterevision riskerar att drabbas av att provianteringstillståndet dras in till följd av att Tullverket har gjort bedömningen att tillståndshavaren inte har samverkat. Sedan vill jag ta upp ytterligare en liten detalj. Det föreligger, såvitt jag förstår, ingen skyldighet att beskatta förbrukning som sker på internationellt vatten. Följaktligen skulle förbrukning ombord på Gotlandstrafiken kunna ske skattefritt, vilket vi har tagit upp i vår motion. Fru talman! Jag kan bara konstatera att statsministerns glada utrop om att påsen är ett trevligt inslag i resandet var av det populistiska slaget. Någon djupare innebörd finns inte; socialdemokraterna var inte beredda att ta konsekvenserna av det uttalandet. Det är fortsatta höga punktskatter, fortsatt monopol för Systembolaget, skärpta regler för hur mycket resenärer till tredje land får köpa, och sist men inte minst skall Sverige behålla sina begränsningar när det gäller hur mycket du och jag får föra in från ett annat EU land. Det här gäller alltså alkohol och tobak. Det är de begränsningar som jag talar om. Fru talman! Sverige är fantastiskt och unikt. Det kan jag hålla med om. Men jag delar inte majoritetens uppfattning att vi svenskar är så unika att vi behöver statligt beslutade livremmar och hängslen i alla livets stunder. Jag anser att vi som medborgare har ett stort eget ansvar när det gäller vårt förhållande till alkohol som vi, om vi bara får chansen, är beredda att ta. Fru talman! Givetvis står vi moderater bakom alla våra reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall bara till reservation 2.

Fru talman! Om Ulla Wester hade lyssnat på mitt anförande, och inte bara hållit sig till sitt färdigskrivna anförande, hade hon hört att resandet för oss inte alls handlar om att köpa. Tvärtom frågade jag varför det inte kan få vara ett trevligt inslag på hemmaplan när man går och handlar, att kunna ha den här påsen som statsministern tyckte var det trevliga inslaget i resandet. Där är det precis tvärtom. Sedan försökte Ulla Wester ge sken av att moderaterna är emot skattekontroll, därför att vi inte vill ge Tullverket möjlighet att dra in provianteringstillstånd. Nej, det är vi inte alls. Vi säger bara precis som Lagrådet att detta täcks av en annan paragraf i de lagändringar vi gör. Det finns redan med där. Det finns ingen anledning att göra på det här sättet. Försök inte ge sken av att moderaterna är emot någon skattekontroll. Sedan till mina två frågor, som Ulla Wester anser sig ha besvarat. Jag kan bara konstatera att jag då skall tolka svaret som att vi måste ha införselbegränsningar för oss svenskar när vi åker i EU som är strängare än andra EU-regler. Vi måste ha begränsningar för vad folk som åker till tredje land får köpa. Alltihop för att vår alkoholpolitik i Sverige skall vara trovärdig. Då är det ju precis som jag sade i mitt anförande. Sverige är världssamvete och polis för alla. Det är vi som vet bäst, och vi här i Sverige är tydligen väldigt annorlunda än andra människor i Europa när det gäller hur vi kan hantera alkohol. Jag tycker egentligen inte alls att jag har fått svar på mina frågor, om inte Ulla Wester håller med mig om det jag nu säger. Det är på grund av detta världssamvete som vi måste ha våra begränsningar och införa ytterligare begränsningar och inskränkningar.

Fru talman! Inte ens socialdemokraten Ulla Wester kan väl tro att Sverige för evigt skall få ha sina undantag, sina begränsningar när det gäller införsel för privatpersoner. Skall vi ha detta för evigt? Det kan väl inte ens vara Ulla Westers uppfattning. Vi bad om ett undantag som skall försvinna i mitten av år 2000. Den svenska regeringens uppfattning är tydligen att det förlängs med automatik. Vi menar att det nu är dags att förhandla om detta undantag. Vi kan inte ha annorlunda regler i Sverige än i övriga EU. Vi är ju med i EU för att vi skall ha likartade förhållanden. Vi moderater är väl inte speciellt ensamma. Varför har man i andra EU-länder möjlighet att ta med sig alkohol och tobak i större mängd än man har i Sverige? Vad är det som gör oss så väldigt unika här i Sverige, enligt socialdemokraterna? Sedan skulle jag gå tillbaka till en annan sak som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Det är något mycket försåtligt i det Ulla Wester säger. Hon säger på något sätt att exportbutiker skall kunna blanda varor. Men det är ett väldigt begränsat varusortiment. Det gäller inte alkohol och tobak, utan det är andra varor man skall kunna blanda i denna exportbutik. Ulla Wester får det att låta som om det är lite mer än det är. Eller hur? Det är allt annat än alkohol och tobak. I och för sig bekräftas det av att Ulla Wester säger att man absolut inte kan ta bort Systembolagets detaljhandelsmonopol, utan detta skall vara kvar. Jag bara konstaterar att den stämning som råder är att socialdemokratiska politiker och en del andra vet vad som är bäst för människor, och därför måste vi ha alla begränsningar som vi redan har, och vi måste införa ytterligare inskränkningar för människor.

Fru talman! Låt mig inleda med det mest anmärkningsvärda i dagens betänkande. Den rödgröna riksdagsmajoriteten utnyttjar här det ökade oberoende som Sveriges riksbank erhöll vid årsskiftet som ursäkt för att resa viss, men ändå kritik mot penningpolitiken så som den kom att utformas de tre år som föregick denna förändring, där en äldre beslutsmodell fortfarande fanns på plats under socialdemokratisk ledning. Socialdemokrater som kritiserar socialdemokrater. Rosornas krig. Än mer pikant blir det eftersom kritikernas härförare, finansutskottets ordförande, som skall följa senare i debatten, själv satt i det fullmäktige som utformade dagens målformulering gällande inflationen, det fullmäktige som valde KPI som inflationsmått och som satte målet till 2 % i årlig förändringstakt med ett toleransintervall på plus minus en procentenhet. Jag är inte närmare bevandrad i hur de olika socialdemokratiska falangerna är grupperade inne i partiet. Jag har av förklarliga skäl inte närvarit när de rödgröna i vårt utskott enat sig om vilka formuleringar som slutligen skulle väljas och vilka som ströks. Jag har en känsla av vad finansutskottets ordförande anser om den mer oberoende ställning som Riksbanken har fått. Och jag är alldeles övertygad om att enskilda ledamöter och deras olika ambitioner har spelat roll för detta ärendes tillkomst. Det i sig är mycket olyckligt. Vi har nämligen all anledning att ta riksdagens förstärkta roll som utvärderare av den förda penningpolitiken på största allvar när den nya ordningen skall börja utvärderas nästa år. Moderaterna har under flera år agerat för en mer oberoende riksbank för att skapa stor trovärdighet för penningpolitikens mål, prisstabilitet. Det finns inget bättre sätt att garantera löntagarna löneökningar som förstärker köpkraften, småspararna att deras sparpengar behåller sitt värde och möjligheterna för Sverige att få fram fler investeringar och nya jobb än att föra en konsekvent låginflationspolitik. Alternativet känner vi. Det är de inflations och devalveringsspiraler som plågat Sverige under flera decennier och som bara gynnar den som konsumerar för lånade pengar eller den som vet att spekulera. När den nuvarande penningpolitiska målformuleringen lades fast i början av 1993 var det en djärv målformulering som tvärt avsåg att bryta med den svenska inflationshistorien. Den trovärdighet som kronförsvaret hösten 1992 hade skapat för låginflationsekonomi skulle nu konsolideras. Jag tycker att det finns anledning att påpeka att inflationsmålet inte trädde i kraft direkt utan först fr.o.m. 1995. Redan då fanns alltså en insikt om att kortsiktiga effekter, i det fallet kronans försvagning, kunde komma att inverka på KPI-måttet på ett sätt som inte borde leda till ränteändringar från Riksbankens sida. Nu år 1999, med en del av facit i vår hand, borde vi först och främst berömma oss av hur framgångsrikt arbetet för att skapa en låginflationsregim faktiskt har varit. För detta förtjänar Riksbanken en del av berömmet. Men EMU-processen i Europa, som har lett till att många ekonomier har minskat sina underskott och i stället för en inflationsbekämpande politik, har nog betytt allra mest. Under denna period har dessutom externa effekter som sjunkande råvarupriser och den allvarliga försvagningen av ekonomierna i Asien också kommit att underlätta arbetet för att dämpa inflationsförväntningarna i hela världen. Kraften i den amerikanska marknadsekonomin, Europas samling kring euron och det påbörjade arbetet för att återigen avreglera och stabilisera de asiatiska ekonomierna, ger oss stor anledning att se ganska positivt på världsekonomins utveckling. Majoriteten bakom dagens betänkande försöker att få oss att tro något annat. Kritiken faller i två delar. Den ena handlar om den strikta tillämpningen av KPI-måttet och det faktum att inflationen under delar av den utvärderade perioden har legat under den undre gränsen av toleransintervallet. Riksbankschefen har vid den utfrågning som finns vidhäftad till dagens betänkande, och vid upprepade andra tillfällen, berört detta faktum. KPI valdes som mått därför att det är det mest folkligt förankrade. Det innebär inte att måttet inte är behäftat med problem. Under den utvärderade perioden har sjunkande råvarupriser och fallande bostadsräntor spelat stor roll för utvecklingen av KPI. Hade Riksbanken strikt tillämpat sin målformulering och initierat räntesänkningar till följd av kortsiktiga externa effekter eller bara för att följa upp effekten av egna tidigare räntesänkningar hade Riksbanken allvarligt skadat den svenska ekonomin. Under den nya mer oberoende regimen som gäller från årsskiftet har därför den nya direktionen förtydligat penningpolitikens uppläggning och tillämpning. Förste vice riksbankschef Lars Heikensten utvecklar detta i Riksbankens penning och valutapolitiska tidskrift nr 1 i år. Riksbanken skall inte reagera på kortsiktiga händelser som inte bedöms ha någon betydande varaktig inverkan på inflationen eller inflationsprocessen. Riksbanken skall inte mekaniskt sträva efter att omedelbart återföra inflationen till eftersträvade 2 % när en större avvikelse inträffat.

Vi vet också att det inflationsmått som utvecklats inom EU, kallat HIKP, kan komma att bli ett alternativ i framtiden till dagens KPI. Det viktiga är att Riksbanken har varit helt öppen i hur dessa mått används och vilka inneboende svagheter som var och en har. För oss är det centrala att visa att vi faktiskt följer denna öppna debatt, att vi förstår den och att vi inte skapar problem genom att göra onödiga markeringar av KPI-måttets betydelse utan att förstå vilka följdproblem som det skapar. Riksbanken har i allt väsentligt uppfyllt det mål vi har satt. Låg inflation har etablerat sig i Sverige. Den andra delen av kritiken handlar om enskilda räntesänkningar. Utskottets majoritet har för två tillfällen under 1996 och i slutet av 1997 funnit anledning att formulera viss kritik. Riksbankschefen har själv kommenterat räntehöjningen som genomfördes i december 1997 och sagt att den betraktad i efterhand var felaktig. Utskottets kritik i övrigt menar vi moderater, i enlighet med mitt tidigare resonemang, handlar mer om att tillfredsställa politiska syften snarare än att seriöst betraktas som en kritik som Riksbanken har anledning att hörsamma. Det allvarliga är att det betraktas utifrån som att finansutskottet inte respekterar det oberoende som Riksbanken har erhållit från årsskiftet, utan att man på detta sätt försöker återta möjligheten att formulera politiskt motiverade instruktioner. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 2. Riksbanken har för den granskade perioden 1995 1998 missat sitt inflationsmål. Med en bättre penningpolitik hade det funnits fler jobb i dag. Nu har man från Riksbankens sida, bl.a. i ett inlägg i Dagens Nyheter, gått i svaromål. Jag uppfattar att svaret på det stora hela består av undanflykter. Man konstaterar att man i februari i år började ifrågasätta det egna satta inflationsmålet. Man kanske inte borde ha följt KPI som inflationsmål. Det är mycket möjligt att inflationsmålet skall ändras. Men detta handlar om en utvärdering av en period då detta KPI mått gällde. Det slogs fast i ett antal handlingar som behandlades i riksdagen. Det var så inflationsmålet tolkades då. Det är märkligt att lyssna på Fredrik Reinfeldt. Här är rollerna plötsligt ombytta. Här står Fredrik Reinfeldt och hyllar den socialdemokratiskt ledda penningpolitiken, och vi övriga i den röd-gröna majoriteten i utskottet kritiserar. Hade moderat finans och penningpolitik präglat denna period, är min tydliga bedömning att det hade varit kaos i statsfinanserna, det hade skett stora ofinansierade skattesänkningar, räntan hade varit mycket hög, inflationen hade varit högre och arbetslösheten hade också varit hög. Man kan grubbla lite över det upprörda tonfallet från Kjell-Olof Feldt, Urban Bäckström m.fl. i inlägget i Dagens Nyheter. Det är lite grann som prinsessan på ärten. Finansutskottets majoritet för fram ganska mild kritik. Varför är de då så oerhört upprörda? Jag kan inte låta bli att fundera över att Reinfeldt säger att finansutskottet inte respekterar oberoendet. Innebörden av det s.k. oberoendet är att Riksbanken i princip inte skall lyssna på de kortsiktiga, opportunistiska åsikterna som vi förtroendevalda politiker och kanske allmänheten har om att sysselsättningen borde uppvärderas i penningpolitiken. Därför är man upprörd över att vi tar oss friheten - att vi är så fräcka - att uttrycka våra åsikter i denna utvärdering på ett öppet sätt - trots att kritiken är mycket mild. Det är oerhört allvarligt med den munkavle som Fredrik Reinfeldt uppenbarligen vill lägga på oss, dvs. vi skall över huvud taget inte få uttrycka kritik. Om vi uttrycker kritik skall Riksbanken högaktningsfullt strunta i den. Så tolkar jag Fredrik Reinfeldts inlägg. Det vore allvarligt för demokratin om det synsättet slog igenom. I artikeln i Dagens Nyheter skriver de fyra försvararna av Riksbanken att utskottet inte klargör värdet av prisstabilitet. Jag tycker att majoriteten gör det. Det är precis vad den samlade majoriteten säger i vårpropositionen, nämligen att det är av central betydelse för den ekonomiska politiken med låg inflation, låg ränta och sunda statsfinanser. Min och Vänsterpartiets bestämda uppfattning är att det är ännu viktigare med arbetslöshets och sysselsättningsmålet. Det skall vara överordnat i den ekonomiska politiken - i såväl finanspolitiken som penningpolitiken. Där är vi helt på samma sida som den socialdemokratiska partikongressen som tydligt slog fast detta hösten 1997. Man kan fundera över det här resonemanget, som man alltmer hör från både Riksbanken och borgerliga ekonomer, att det egentligen inte finns någon sådan här motsättning, att det aldrig kan uppstå målkonflikter mellan inflationsbekämpning och arbetslöshetsbekämpning. Man kan fundera över varför det över huvud taget finns ett golv. Det är nämligen så, Fredrik Reinfeldt, att det också finns ett lägre inflationsmål: det skall inte falla under en viss nivå. Om det vore så att det inte fanns någon sådan motsättning skulle man väl ha strävat efter att ha maximala prissänkningar som ekonomisk-politiskt mål. Tyvärr har de här nya doktrinerna, inflationsbekämpningens helighet, slagit igenom med dunder och brak i hela den internationella politiker och ekonomkåren. Man kan grubbla en del över varför det har blivit på det här viset. Jag läste en mycket intressant intervju med mottagaren av ekonomipriset till Alfred Nobels minne, Amartya Sen, i aprilnumret 4 av en tidskrift som heter Ordfront magasin. Där diskuterar Amartya Sen varför man har värderat ned sysselsättningsmålet, särskilt i Europa, och varför man t.ex. inte har ett sysselsättningsmål i den nya europeiska centralbankens målformulering vid sidan av inflationsmålet. En av de intressanta hypoteser som Amartya Sen har är att det kanske är så att de här relativt välutbyggda välfärdssystemen, som vi trots allt har skaffat oss i Europa, på något sätt har gjort att alltfler politiker och ekonomer har börjat resonera så att det inte är så farligt med arbetslöshet då det ändå finns ett skyddsnät. Nu är Amartya Sen, som sagt var, mottagare av det här priset, och man kan undra hur jag, som är en av tre motionärer som har krävt att priset skall avskaffas, kan hylla den senaste mottagaren. Då vill jag med en gång slå fast att det inte handlar om det. Jag har stor respekt för Amartya Sen - han kanske är den allra mest berättigade av alla pristagare. Det handlar om att ekonomerna har blivit något slags prästerskap. Ibland när man hör vissa ekonomer hylla Riksbankens oberoende ställning och överhöghet låter det lite grann som förr i världen bland en del mig närstående när de talade om Lenins teorier om partiets ledande roll. Riksbankens ledande roll är något slags motsvarighet till partiets ledande roll hos Lenin, något slags elit, som tänker bättre än den kortsiktigt tänkande massan av människor och väljare. Man kan också komma att tänka på påvens encyklikor, där han talar för hela mänskligheten: Gud där uppe vet bättre. Därför måste demokratin underordnas. Vetenskapen, eller religionen, är överordnad politiken och demokratin. Det är den verkligt farliga tendensen, som bl.a. uttrycks i detta att man har tilldelat ekonomerna ett särskilt nobelpris. I hela tanken med att göra ekonomi till en vetenskap som är överordnad allt annat, även politiken, innebär det just att man undergräver demokratin. Det är högerns gamla 1800-tals-argument, att vanliga människor är för okunniga och kan inte ta det långsiktiga ansvaret för samhällsutvecklingen. Därför måste vi överlåta politiken till experterna, i det här fallet till bankdirektörer i en centralbank, som skall utforma politiken mera långsiktigt. Tittar man på historien och vilka som har fått detta nobelpris ser man att det oerhört mycket speglar tidsandan. Det första nobelpriset gick t.ex. till en sådan som Jan Tinbergen. Leta reda på Tinbergens gamla planhushållningshyllningar och fundera en del över om han hade kunnat få nobelpriset nu! Sedan kan man också grubbla, som vi har gjort i den här motionen, över varför det är enbart manspersoner som har fått priset. Inte ens Joan Robinson, som är en oerhört framstående brittisk professor i nationalekonomi, fick det här nobelpriset. Problemet för henne var helt enkelt att hon var kritisk mot de då rådande doktrinerna, och därför var det omöjligt att ge henne priset. Det kan låta som en liten symbolfråga, en struntfråga, att avskaffa nobelpriset i ekonomi, men i själva verket hävdar jag att det har en djup, demokratisk innebörd. Jag tror att det undergräver trovärdigheten för de övriga nobelprisen att man tilldelar ekonomi något slags vetenskaplig, överordnad status med hjälp av detta nobelpris. Därför anser vi, i likhet med ett antal andra fristående personer, att det är dags att omedelbart ge den här signalen till Riksbanken: Avskaffa detta falska s.k. nobelpris!
Fru talman! När man lyssnar till Johan Lönnroth skulle man kunna tro att Vänsterpartiet har en fyra fem sidor lång reservation till detta betänkande, där de filosofiska utläggningar vi nu har lyssnat till finns inritade. Men så är det inte alls. Vänsterpartiet står alltså bakom utskottsskrivningarna. Mycket av det Johan Lönnroth här har framfört går inte att finna i de texter som majoriteten står för. Det leder till den snara frågan: Vad är egentligen Vänsterpartiets ståndpunkt i synen på penningpolitiken? Vi vet naturligtvis att Johan Lönnroth är emot snart sagt varje reform som har kommit under 90-talet för att förbättra funktionssättet för den svenska ekonomin. Vänsterpartiet vill lämna EU, vill inte ha en gemensam valuta, motsatte sig reformeringen av budgeten och införandet av utgiftstak samt är emot den mer oberoende Riksbanken. På snart sagt varje punkt har Vänsterpartiet varit emot. Men så hände det märkliga att Vänsterpartiet ramlade in i majoriteten vid årsskiftet, och nu ställer man sig alltså bakom skrivningar som med mycket lätt hand kritiserar Riksbanken och är långt borta från det som Johan Lönnroth nu har framfört. Därför undrar jag varför Johan Lönnroth har skrivit på detta betänkande. Var är alla de reservationer som går mer i linje med vad Johan Lönnroth har framfört här? Och vad är egentligen Vänsterpartiets ståndpunkt i synen på den svenska Riksbanken?
Fru talman! Vänsterpartiet är en del av en majoritet. Hade vi själva utformat det här betänkandet - det skall jag inte dölja - hade kritiken kanske varit något skarpare. På samma sätt tror jag att om moderaterna själva hade fått utforma reservation nr 1 hade det kanske varit ännu lite skarpare hyllningar av den förda penningpolitiken. Det är politikens villkor. Man kompromissar. Nu är vi högst nöjda med det resultat som vi har fått fram. Vi tycker att det är en berättigad och förhållandevis mild kritik som förs fram. Om man skall dela ut ärobetygelser över vad som är orsaken till att vi nu har en låg inflation, sunda statsfinanser och låg ränta i Sverige, vill jag påstå att Vänsterpartiet kan ta åt sig en ganska hygglig och rejäl portion av den äran. Hade inte vi deltagit i de nödvändiga inkomstförstärkningarna hösten 1994, och hade vi inte deltagit nu efter valet 1998, skulle den framgångsrika budgetsaneringen inte ha kunnat klaras av. Om moderaterna däremot fått fortsätta på den linje som de företrädde hade statsfinanserna varit i djupt kaos, och räntan hade varit väsentligt högre än den är i dag. Vi har tagit ett mycket stort ansvar för det här. Hade vi själva fått råda hade arbetslöshetsbekämpningen värderats. Men fortfarande är det, som jag redan har sagt, viktigt med låg inflation, låg ränta och sunda statsfinanser.
Fru talman! Nu backar Johan Lönnroth något från de mycket osiga inledande stroferna om hur mycket Riksbanken egentligen hade misslyckats. Han nämnde också i sitt inledningsanförande att moderaterna hyllade penningpolitiken - vi hyllade tydligen allt möjligt konstigt. Låt mig bara säga att det under 90-talet har rått en samsyn mellan de stora partierna i Sverige om att vi skall få ned inflationen. Där vi har skilt oss - det vet Johan Lönnroth - är att när ni valde skattehöjningar tillsammans med Socialdemokraterna ville Moderaterna och andra borgerliga partier ha mer av utgiftsnedskärningar. Vi diskuterade inte huruvida Sverige skulle sanera sina statsfinanser, utan vi hade bara olika sätt att välja metod. Vi har också kritik när det gäller strukturpolitik och när det gäller finanspolitik. Det vet Johan Lönnroth. Men det har varit ett värde i att vi har varit mer ense kring penningpolitiken, någonting som verkar komma till sitt slut när vi nu får nya typer av majoriteter som verkar lite obekväma med de nya uppfattningarna. Vänsterpartiet får trots allt ställa upp på merparten av det Riksbanken har ägnat sig åt, med ett par små justeringar. Jag förstår att Johan Lönnroth vill se Riksbankens hela direktion sitta uppradad uppe på läktaren. Beroende på dagsformen hos Johan Lönnroth skulle de sedan anpassa räntepolitiken till vad Johan Lönnroth har sagt. Det känner vi också igen från historien. Det är kommandoekonomin, som kopplas loss från den reala - den riktiga - ekonomiska utvecklingen och som dikteras av politiker som vill skapa vissa förutsättningar för att bli populära. Det är precis det vi skall komma bort ifrån. Vi kan med finanspolitik och strukturpolitik skapa förändringar som förbättrar för Sverige, men vi skall inte lägga oss i den dagliga räntesättningen. Moderaterna tycker att en oberoende riksbank har större trovärdighet när det gäller att utforma den penningpolitiken.
Fru talman! När det gäller synen på penningpolitiken har jag ungefär samma uppfattning som reservanterna i 1993 års riksbanksutredning, där Jan Bergqvist var en av företrädarna. Det tycker jag är en mycket klok, välformulerad reservation. Det handlar absolut inte om något slags kommandoekonomi, men det handlar om att man här i riksdagen och i regeringen tillsammans måste ha ett samlat ansvar för penningpolitik och finanspolitik. Fredrik Reinfeldt säger att skillnaden mellan oss är att vi vill klara budgetsaneringen genom skattehöjningar medan moderaterna vill klara budgetsaneringen genom utgiftsnedskärningar. Det är klart att det finns en sådan skillnad. Nu skall jag påpeka att vi också medverkade till ganska stora besparingar. Det räckte inte med skattehöjningarna, utan det var mycket stora besparingar i den budgetsanering som vi också medverkade till. Det som däremot är den stora skillnaden mellan Vänsterns ekonomiska politik och moderaternas är att det för er moderater handlar om retorik och luftpolitik. Det är jättelätt att sänka skatter. Det klarade ni när ni satt vid regeringsmakten. Ni klarade däremot inte dessa nedskärningar. Det är luft och luddiga formuleringar om nedskärningar som ni sedan inte klara av att stå för. Därför hade resultatet av fortsatt moderat regeringsinnehav varit att vi hade försatt Riksbanken i en fullständigt omöjlig situation. Den riksbank som hade kunnat parera de förödande verkningarna av moderat finanspolitik, med det kaos i de offentliga finanserna det hade lett till, finns inte. Riksbanken borde egentligen tacka någon högre makt för att det blev en annan majoritet.

Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till ett ganska sällsamt betänkande från finansutskottets majoritet av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Det är samma trupper som på förmiddagen har pucklat på varandra om Europapolitiken och då visat det svalg som dessbättre är befäst mellan en sansad och ansvarstagande socialdemokrati och en hejdlös populism hos Vänstern och Miljöpartiet. Här - i finansutskottets betänkande nr 23 - tycker jag att populismen på ett oroväckande sätt har tagit över i hela detta sällskap. Ansatsen är närmast ohemul. Vad majoriteten säger i sin märkliga kritik av riksbanksledningen under perioden 1996-1998 är att den borde ha förutsett en annalkande finanskris i Asien redan våren 1996. Samtidigt erkänner man klädsamt nog att det inte heller var några andra prognosmakare som gjorde det som man nu tycker att Riksbanken borde ha gjort. Det är närmast pikant att finansutskottet självt i sitt betänkandet 1995/96:FiU1 vid samma tidpunkt, dvs. i december 1995, skriver så här: "Den här redovisade bedömningen av inflationen under år 1996 överensstämmer väl med den bedömning som presenterades i Riksbankens inflationsrapport i november." Tycker inte Jan Bergqvist att detta är besvärande, mot bakgrund av kritiken och tonen i majoritetstexten? En reflexion som man gör när man läser detta är att vi i riksbanksfullmäktige, som jag numera tillhör, får inrikta vår kommande rekryteringspolitik vad gäller direktionsmedlemmar på clairvoyanta analytiker och siare. Det framgår klart, tycker jag, att majoriteten också söker sak mot Riksbanken utan att betänka vilka signaler detta ger bl.a. till de långivare som har lånat ut 1 400 miljarder till den svenska staten. Signalsystemen i penningpolitiken är något oerhört sofistikerat. Riksbanken självt har tidtabeller för när man går ut, och man är oerhört tydlig när man skall fatta penningpolitiska beslut. Här kommer plötsligt ett oannonserat betänkande som ger mycket märkliga och kraftfulla signaler. Bilden av elefanter i en porslinsbutik känns väldigt naturlig. Det andra som är anmärkningsvärt i detta betänkande är det formalistiska och krampaktiga fasthållandet vid den nominella KPI-utvecklingen. Detta visar sig för övrigt i ett mycket avslöjande protokoll från den senaste utfrågningen av riksbankschefen som finansutskottet höll för en tid sedan och som är bifogat betänkandet. En genomläsning av det protokollet vill jag livligt rekommendera dem som vill försöka förstå bakgrunden till betänkandet. Man förflyttas närmast till Franz Kafkas värld när man ser att vissa frågor ständigt återkommer, trots att riksbankschefen tålmodigt förklarar hur trubbigt KPI är som instrument när man skall försöka föra en bra penningpolitik. Att man formellt håller fast vid KPI-målet på 2 % och betraktar varje avvikelse som ett misslyckande är verkligen märkligt. Man ser i protokollet från utfrågningen att utfrågarna från majoriteten tror sig ha fått korn på den verkliga boven bakom regeringens misslyckanden att uppnå sina egna sysselsättningsmål. Se där - Riksbanken som syndabock för att vallöftena inte har kunnat uppnås! Jag tycker att det i själva verket är orimligt att rikta kritik mot Riksbanken för att den inte har hållit uppe KPI vid en ökning på 2 %. Med de medel som Riksbanken har till sitt förfogande skulle det paradoxalt nog ha krävts att räntan hade hållits högre än vad som i praktiken har skett. Jag förstod på Johan Lönnroth att det var låg ränta som var förenligt med folkflertalets intresse, om jag tolkade honom rätt. Hög ränta verkade det vara svårt att finna stöd för. Är det verkligen rimligt? Är det detta ni vill, Jan Bergqvist och Johan Lönnroth? Håller ni med om den analys som Riksbanken gör, dvs. att det hade krävts en högre ränta om man skulle klara att hålla uppe KPI vid 2 %. Det skulle vara intressant att få en kommentar från Bergqvist och Lönnroth på den punkten. Vi vet också att Riksbanken nu har ändrat sig och att den nya direktionen har lagt fast ett kompletterande mått vad gäller KPI-utvecklingen. Man har också vänt sig till den av regeringen utsedda utredning som ser över konsumentprisindex med en begäran om en närmare precisering av ett mått på inflationen som skulle kunna ligga till grund för penningpolitiken. Därför är det märkligt att majoriteten med en sådan rigid envishet håller fast vid att Riksbanken inte helt har lyckats jaga sin egen svans genom att hålla uppe det formella KPI-måttet. Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är viktigt att den av Riksbanken förda penningpolitiken utvärderas och diskuteras. Men det gjordes ju också innan Riksbankens självständiga ställning bekräftades genom bl.a. en grundlagsändring vid årsskiftet Men det blir något krystat att nu komma och åberopa den nyligen genomförda förändringen av Riksbankens formella ställning som motiv för att i anslutning till utskottets ställningstagande till årsredovisningen för 1998 genomföra denna särskilda utvärdering. Den period som granskas ligger ju före den förändring som föranleder själva granskningen. Dessutom har riksdagen redan granskat Riksbankens förvaltning för 1998 utan närmare kommentarer. Självfallet skall vi ha en årlig utvärdering av penningpolitiken med den nya ordningen, och den skall vi delta i. Men det rimliga är ju att denna nyordning får verka ett år innan detta sker. Utskottets genomgång av utvecklingen under de senaste åren är ju helt och hållet fixerad vid KPI måttet för inflationen. Alla avvikelser betraktas som misslyckanden. Det är något märkligt, trots att man från Riksbanken gång på gång har framhållit att KPI är ett ofullkomligt och trubbigt mått på inflationen. När man tittar på de kompletterande index som mäter den underliggande inflationen visar det sig - som också Fredrik Reinfeldt var inne på - att de har legat inom toleransintervallet under de tre undersökta åren. Fru talman! Problemet med majoritetens text i betänkandet är att den skapar osäkerhet om penningpolitikens inriktning. Otydliga och svårtolkade signaler är förödande i allmänhet, men när det gäller penningpolitik i ett land som Sverige med sitt stora utlandsberoende och med sin stora statsskuld är detta helt katastrofalt. Kritiken av Riksbanken i majoritetstexten är inte rimlig. Det är väldigt svårt att frigöra sig från att det är politiska syften som ligger bakom majoritetens skrivningar. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag kan bekräfta för Mats Odell att för min del ligger det tydliga politiska syften bakom att jag har skrivit under majoritetstexten. Det här handlar nämligen om politik. Det vore väldigt konstigt om det var på något annat sätt. Är inte detta politik för Mats Odell? Är det som jag försökte att beskriva det, att detta är någonting som vi får ovanifrån, en ingivelse, eller handlar det om något slags vetenskap som är helt fristående från den ekonomiska politiken? Självfallet handlar det om en politisk debatt när det gäller hur vi ser på Riksbanken. Mats Odell frågade om vi ansåg att en låg ränta var förenlig med folkflertalets intresse. Svaret är ja. Räntan får inte vara för låg, men det är bra med en låg ränta. Kritiken handlar om avvägningen mellan hur viktigt man tycker att det är med låg ränta i förhållande till andra saker, framför allt då till full sysselsättning. Det finns ett berömt yttrande från USA:s president Gerald Ford som han fällde 1975 inför börssällskapet i New York. Han sade då: Trots allt, mina vänner, arbetslösheten berör bara 5 % av folket, men inflationen berör ju 100 %. Då ställde sig hela börssällskapet upp och jublade. Gerald Ford uttryckte härmed den nya doktrinen: Nu är det inte längre så viktigt med den fulla sysselsättningen, utan nu lyfter vi fram inflationsbekämpningen. Det är detta som det handlar om. I motsats till Mats Odell anser jag och Vänsterpartiet att sysselsättningen och bekämpning av arbetslösheten är det viktigaste. Det är bra med låg inflation, men jobben är ännu viktigare.
Fru talman! Jag blir inte särskilt överraskad över att Johan Lönnroth tycker sig höra när det mullrar uti rättens krater att det är låg ränta som man förväntar sig. Majoritetens skriver att Riksbanken borde ha styrt mera mot det nominella tvåprocentiga KPI-måttet för att hålla uppe inflationen. Det hade då krävt att Riksbanken paradoxalt nog hade hållit en högre ränta. Min fråga till Johan Lönnroth är: Delar han den analysen? Eller tycker han att Riksbankens ledning har fel? Det leder ändå fram till slutsatsen att han måste ta ställning. Står Johan Lönnroth bakom den kritik som majoriteten har framfört, att Riksbanken inte har hållit sig inom det toleransintervall som majoriteten anser att man skulle ha gjort, dvs. inom strikt KPI mått? Johan Lönnroth får nog ändå förklara vad han anser. Annars blir det något märkligt. Är det så, Johan Lönnroth, att majoritetstextens krav på en strikt tillämpning av 2 % KPI-mål också skulle ha lett till att Riksbanken hade fått hålla en högre ränta? Det är det som är viktigt för att vårt samtal skall kunna bli meningsfullt.
Fru talman! Kritiken går ut på att i ett första skede var Riksbanken för senfärdig i att sänka räntan. I ett andra skede höjde man räntan just precis när man inte skulle göra det. Delvis är vi ju överens om kritiken. Det är bara det att av en för mig outgrundlig anledning vill inte Mats Odell, trots att Riksbanken har varit självkritisk, inte vara med på att rikta en sådan kritik. Sedan vill jag passa på att bemöta en annan sak som Mats Odell var inne på i sitt anförande. Vi vill inte skylla den alltför låga sysselsättningen enbart på penningpolitiken. Vi vänsterpartister anser också att man tog i lite för mycket 1996 och 1997 i budgetsaneringen. Det var viktigt och väsentligt med en budgetsanering på det hela taget, men man tog i lite för mycket. Därför borde inte bara penningpolitiken utan också finanspolitiken ha varit något lättare. Mats Odell säger att riksbankschefen har visat ett oändligt tålamod. Jag tycker att vi har haft ganska bra och öppenhjärtiga utfrågningar. Jag hoppas verkligen att den borgerliga offensiven i denna fråga inte betyder att någon känner sig skrämd till tystnad i den fortsatta debatten. Jag tycker att vi kan fortsätta att ha en öppenhjärtig och kritisk inställning. Jag skall inte dra mig för att kritisera Mats Odell och även min partikamrat Kenneth Kvist. Om han inte sköter sig tänker jag rikta mycket skarp kritik också mot honom.
Fru talman! Johan Lönnroth står ändå i långa stycken bakom den penningpolitik som har förts utom vid de tillfällen då Vänsterpartiet inte har samarbetat med regeringen. Detta är det som kännetecknar en populist. När man själv har varit med, så är allting bra. När man själv inte har varit inkopplad på politiken, då har allting varit dåligt. Och vi får väl räkna med att Johan Lönnroth kommer att fortsätta med det även framöver. För Kristdemokraternas del kan jag bara säga att vi står bakom den reform som är genomförd med en uppdelning av ansvaret där riksdag och regering står för finanspolitiken och där en självständig riksbank står för penningpolitiken. Vi tror nämligen att detta leder till det bästa resultatet, till att så många människor som möjligt får ett jobb, till att vi får en positiv utveckling som gör att vi också klarar av att ta hand om de svaga i samhället. I dag befinner vi oss i den paradoxala situationen att trots att vi har världens högsta skattetryck har vi inte råd att ta hand om alla våra gamla och alla våra barn. Vi måste göra det möjligt för flera att komma i arbete, och då är en reform av den art som vi nu har genomfört ett viktigt steg.

Fru talman, ledamöter! För fem år sedan stod den svenska ekonomin på randen till en avgrund. Sedan dess har Sverige till mångas stora överraskning lyckats väl med att förbättra sin situation. Inflationen är låg, och räntorna har kunnat sänkas från nära 9 % till knappt 3 %. Inriktningen på prisstabilitet som mål för penningpolitiken har, tillsammans med sanering av statsfinanserna där Centerpartiet har lagt ned ett stort jobb, varit ett väsentligt bidrag till den ekonomiska stabilitet som vi nu har i landet. I operativa termer formulerades målet för penningpolitiken som att inflationen, mätt som konsumentprisindex, KPI, skulle begränsas till 2 % i årlig förändringstakt med ett toleransintervall på plus minus en procentenhet. Detta mål började fullt ut att gälla fr.o.m. 1995. Riksbanken har sedan årsskiftet en mer oberoende ställning än tidigare. Det gör det väl motiverat att granska och utvärdera Riksbankens verksamhet och hur man når upp till de mål som fastställts. Jag kan hålla med utskottets majoritet om detta. En sådan granskning och utvärdering sker nu kontinuerligt Riksbanksfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden, 2. genom en öppen diskussion vid dessa sammanträden, 4. genom öppenhet med information, statistik, metoder, analysinstrument osv. Balansen mellan denna öppenhet och Riksbankens nya ställning är mycket viktig för att det demokratiska inflytandet skall garanteras, men också för att arbetet med penningpolitiken skall kunna ske på ett kompetent sätt. Jag kan också instämma med majoriteten i att det kan vara förnuftigt att granska en period om tre år för att få en period som visar hur målen uppnås i olika skeden av en ekonomisk konjunktur. Men, fru talman, majoriteten gör en logisk kullerbytta när man drar tillbaka granskningen av den period då banken inte hade denna ställning och arbetade efter andra regler och med andra förutsättningar. Förutom denna baklängeskullerbytta vad gäller utvärderingstiden gör majoriteten, enligt min åsikt, ännu ett misstag. De föregående åren är ju redan granskade och också godkända av denna kammare. Det ter sig då lite konstigt att återigen ta upp en fråga som redan har behandlats och ändra sin ståndpunkt i efterhand. Centerpartiet anser att detta förfaringssätt är fel. Under senare tid har den svenska inflationen varit låg, så låg att den t.o.m. har varit en av de lägsta i EU-området och i OECD-området. Det innebär också att det uppsatta målet har underskridits. I perioder har inflationen t.o.m. legat undre det angivna toleransintervallet. Anledningarna till detta är flera. Förutom prisstabiliseringspolitiken har den importerade inflationen under perioden varit låg. KPI kan påverkas av tillfälliga faktorer, som av riksdagen beslutade ändringar av indirekta skatter eller subventioner. Vidare påverkas måttet också av Riksbankens egna åtgärder, t.ex. kraftigt fall i marknadsräntor, att obligationsräntan sedan 1995 har halverats osv. Denna bakgrund gör också att den kritik som utskottets majoritet riktar mot Riksbanken blir överdriven, sett i sitt sammanhang. Utskottets majoritet diskuterar de olika måtten för inflation. Så gör också Riksbanken vid flera tillfällen. De olika måtten, som jag inte tänker gå in på här, för underliggande inflation har sina fördelar respektive nackdelar. Samma diskussion återfinns i många andra länder och inom EU i dess helhet. Centerpartiet anser att det finns flera skäl att diskutera alternativ till KPI att användas samtidigt eller att byta ut KPI mot ett annat mått. Den diskussionen bör fortsätta framöver. Under sensommaren 1997 startade valuta och finansoron i Asien.

Men, fru talman, vi kan konstatera att motsvarande undervärdering av de internationella följderna av Asienkrisen gjordes av nästan samtliga stora institut och konjunkturbedömare världen över liksom, vilket tidigare har nämnts i den här debatten, också av finansutskottet självt. Centerpartiet instämmer i att det är viktigt att bankens internationella konjunkturbedömningar håller hög klass. Detta krav ökar i takt med ekonomins internationalisering. Felbedömningar kostar pengar. Det är dock inte rimligt att, som utskottets majoritet med Vänsterns Johan Lönnroth i spetsen, begära att Riksbanken skall ha en siarförmåga överstigande den i kvällspressen kända sierskan Saidas i hennes krafts dagar. Slutligen angående motionen om ekonomiprisets avskaffande: Vi anser att det är viktigt att den ekonomiska, politiska och vetenskapliga diskussionen runt ekonomiska faktorer och förändringar i vår omvärld är livlig och uppmuntras. Ekonomipriset spelar där en roll. Vi har därför ställt oss bakom den majoritet som föreslår avslag på Johan Lönnroths motion. Johan Lönnroth tog i sitt anförande upp sysselsättningsmålet kontra låg inflation och låg ränta. Det är alldeles självklart att sysselsättningsmålet är mycket viktigt för alla dem som är utan arbete, för den svenska ekonomin, för företagen och för landet som helhet. Men det är ju inte så att en hög inflation och en högre ränta ensidigt garanterar en högre sysselsättning. Det krävs en mängd andra saker som rör företagarnas villkor och strukturer i det svenska systemet, vilka samverkar i det här fallet. Sedan kan man ju fundera över den ensidiga betoning som Johan Lönnroth gör i ljuset av den ekonomiska utvecklingen i USA, där man just har andra strukturer. Utan att säga att detta är det idealiska systemet, tycker jag ändå att man kan dra en del lärdomar av vad som händer där just nu. Sammanfattningsvis, fru talman, anser Centerpartiet att de penningpolitiska målen måste ligga fast, att Riksbankens oberoende ställning måste respekteras och att den bedrivna penningpolitiken de senaste åren i allt väsentligt varit väl avvägd. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Det är inte på något sätt så att jag tilltror just inflationen som något slags saliggörande kraft när det gäller sysselsättningen. Det är alldeles riktigt att det också handlar om strukturella faktorer, en lång rad sådana. Jag minns ju den tiden då jag stod skuldra vid skuldra med Per-Ola Eriksson och riktade mycket skarp kritik mot Riksbanken och dess senfärdighet med att sänka räntan. Men jag tycker att det är lite ledsamt, med all respekt för Lena Ek, att det numera tycks vara så att Centern är på väg att inordna sig i den borgerliga, mycket förenklade synen på penningpolitiken. Men, men - det är inte för sent att ändra sig. Man kan ju alltid hoppas på att Centern skall komma tillbaka till den nuvarande majoriteten.
Fru talman! Nu är det ju så att Centerpartiet är ett borgerligt parti som gick till val på målet att byta regering. Det tror jag nog att även Per-Ola Eriksson står fast vid. Det är ganska roligt att höra Johan Lönnroth stå i kammaren och längta efter Per-Ola Eriksson. Jag ska framföra det när jag träffar honom, vilket jag gör med jämna mellanrum. Jag tror att han kommer att bli lite förvånad över det, skall jag ärligt säga. Jag tycker att det är bra att Johan Lönnroth nyanserar den här debatten som faktiskt har varit på sista tiden där man har ställt sysselsättningsmålet mot målen för penningpolitiken. Det är väldigt viktig att faktiskt fundera över vilka strukturer det är som påverkar sysselsättningen så att arbetslösheten inte är lägre i dagens läge. Det borde den vara.
Fru talman! Vi har ett antal strukturella reformer. Det handlar om en arbetstidsreform t.ex. Det handlar om miljöomställning. Det är alltså de avgörande, långsiktiga, strukturella förändringarna för att komma till rätta med sysselsättningen. Där hjälper ingen kortsiktig makroekonomisk politik. Men det är också viktigt. Det har en viss betydelse. Hade Riksbanken fört en något lättare, mindre deflationistisk, politik hade sysselsättningen varit något högre i dag. Jag vill inte överdriva det. Det hade inte handlat om någon gigantisk skillnad. Men det hade varit fler människor i jobb om penningpolitiken hade varit något lättare under denna period.
Fru talman! Jag tror så här: Det som fattas är strukturella reformer - delvis på miljöområdet, där kan vi vara överens. Men vi har också en reservation till huvudbetänkandet i finansutskottet på skattepolitikens område när det gäller småföretagare där vi redovisar en plattform för företagarnas villkor som jag tror har större betydelse. Sedan är det faktiskt ett mål som saknas i den här diskussionen, när vi pratar om sysselsättning, och det är tillväxtmålet. Det är väldigt synd att det inte finns ett mål för tillväxten. Det hade nog alla arbetslösa också haft nytta av.

Fru talman! "Knappast på något annat område finner man ett så tydligt exempel på ordet makt över tanken, som när penningvärdets fortgående sänkning diskuteras. Att en krona är en krona accepteras mycket allmänt även när det är klart att en krona i dag inte alls är detsamma som en krona i fjol eller för tio år sedan." Det här läser jag ur inledningen på kapitlet om inflationens skadeverkningar i en bok av Bertil Ohlin från 1963. Den heter Liberal utmaning. Jag väljer att citera Bertil Ohlin av flera skäl. Dels skulle han, en gammal folkpartiordförande, just i dagarna ha fyllt 100 år. Jag tycker att det känns bra att uppmärksamma det. Dels var Bertil Ohlin både politiker och vetenskapsman - och faktiskt mottagare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, det pris som Vänsterpartiet vill ta bort. Lite längre fram i kapitlet skriver Bertil Ohlin så här: "Det blir då icke - som det ibland påstås - ett val mellan att offra antingen penningvärdet eller den fulla sysselsättningen." Redan på tidigt 60-tal menade alltså Bertil Ohlin att det som Vänsterpartiet m.fl. i dag gärna förfäktar är fel. Jag menar ta det är precis tvärtom. Inflationen tar pengar från de fattiga och ger till de rika. Därför är det bra att kämpa mot inflation, inte för. Den här synen som Vänstern och en del andra för fram är ett rätt typiskt utslag av populism och brist på vilja att ta ansvar för det som politiken faktiskt arbetar med. Det här är ett argument som man har använt, för när penningpolitiken är väldigt politiskt styrd riskerar den att bli för expansiv för att vara bra. Och med den långa tid det tar innan en penningpolitisk åtgärd får effekt är faran att det hela tiden finns en latent risk för att regeringarna driver en expansiv penningpolitik inför ett val och att de negativa effekterna av denna kommer först senare, efter valet. Det är ett av argumenten för att vi har velat ge Riksbanken en självständig ställning när det gäller den praktiska utformningen dag för dag av penningpolitiken. Det är inte målet för penningpolitiken, den låga inflationen, som har förändrats, utan det är metoden för att uppnå målet. En självständig riksbank skall sikta mot låg inflation, och den kan göra det utan att snegla på dagsaktuella händelser, valrörelser eller att försöka skylla sin verksamhet inom andra områden på att man misslyckas inom det här. Det är också så att det finns empiriska belägg för att de länder som har självständiga centralbanker ofta också har lägre inflation. Det är i grunden egentligen samma tanke som ligger bakom att vi har ett självständigt rättsväsende. Det är egentligen inte särskilt märkligt, och inte heller något odemokratiskt. Men det ställer mycket stora krav på det politiska systemet att tydligt formulera de regler inom vilka Riksbanken, centralbanken, skall arbeta. Det är också väldigt viktigt att vi har en god demokratisk kontroll. Granskningen av penningpolitiken är mycket viktig. Att vi som politiker har delegerat frågan om den dagliga penningpolitiken betyder att ansvar för granskningen blir desto större. En nyhet i och med det här är att finansutskottet skall granska penningpolitiken i ett särskilt yttrande. Men det gäller ju så att säga fr.o.m. den 1 januari 1999. Det yttrande som vi har här i dag utgör alltså formellt sett inte den granskning som den nya, självständiga Riksbankens arbete kommer att medföra. Vi har i vår reservation sagt att den här utvärderingen inte är en granskning i enlighet med Riksbankens nya ställning. Konstitutionsutskottet skrev så här när frågan om Riksbanken behandlades: "En ordning som föreskriver formell riksdagsbehandling inbjuder då till överträdelser av instruktionsförbudet och riskerar att skapa oklarhet om Riksbankens faktiska självständighet och därmed dess trovärdighet när det gäller inflationsmålet. - Riksdagen saknar inte möjligheter att i andra sammanhang kommentera Riksbankens verksamhet." Det är väl inte utan att man vid genomläsning av majoritetens betänkande får en känsla av att i vart fall konstitutionsutskottet hade en viss tendens att vara synska. Finansutskottets yttrande blir en meningsyttring om penningpolitiken, och tyngden av den blir naturligtvis beroende av bärkraften i argumenten. Jag tycker att de argument som framförs av majoriteten inte har speciellt mycket bärkraft. Johan Lönnroth sade tidigare å ena sidan att Riksbanken har missat sitt inflationsmål, och å andra sidan att vi med en bättre penningpolitik hade haft fler jobb. Var och en som granskar dessa två yttranden och vad som faktiskt har hänt inser att om vi hade haft en striktare tillämpning av målet på 2 % ökning av KPI hade det krävt räntehöjningar. Och om vi hade haft en bättre penningpolitik, dvs. tidigare räntesänkningar, hade KPI i stället gått ned mer. Därför tycker jag att det vore bra om Johan Lönnroth och majoriteten bestämde sig. Är det avvikelsen från KPI-måttet som är värd att kritisera eller är det att man inte tidigare sänkte räntan? Båda invändningarna är knappast hållbara på samma gång. Fru talman! Självklart skall penningpolitiken diskuteras och debatteras och åsikter brytas. Jag tycker att det är otroligt viktigt, speciellt med en självständig riksbank. Jag skulle gärna vilja lyfta en annan fråga, nämligen valet av inflationsmått. Jag tycker verkligen att man kan ifrågasätta om Riksbanken har funnit ett tillräckligt tydligt mått på inflationen. Tidigare har man sagt 2 % ökning av KPI. Samtidigt har man sagt att det kan finnas anledning nu när man utvärderar det att räkna bort olika saker. I februari 1999 fick vi ett förtydligande av vad man menade att man skulle kunna räkna bort eller lägga till, avvika från KPI måttet. Jag tycker att det finns all anledning att ha en fortsatt diskussion om utveckling av måtten på underliggande inflation, och jag ser fram emot en fortsatt sådan debatt. Fru talman! Den andra frågan gäller ju, som en del av mina meddebattörer har antytt här, hur pass synsk man kan förvänta sig att den som arbetar med penningpolitik eller andra frågor skall vara. Jag kom att tänka på en liten berättelse från Emil i Lönnerberga, som heter Ida gör ett hyss. I den är det så att Ida i ett gömme utomhus hittar 19 ägg. Hon tänker att här skall det bli pannkaka. Men hon är rädd för att det skall finnas sura ägg bland de där 19 äggen. De har ju legat ute. Och så krossar hon det första mot stammen på ett päronträd. Det ägget var bra. Så krossar hon ett till. Usch, det var surt. Så fortsätter lilla Ida och krossar alla 19 äggen. Hon konstaterar att det var två som var sura. Det var väl tur att de kom i pannkakssmeten. Men, tänker Ida, de andra 17 hade man ju kunnat ha. Och så säger hon: Det är efteråt med det nu. Sensmoral ett i denna historia tycker jag är att det är väldigt lätt att vara efterklok. Vad man visste före är inte alls samma sak som vad man vet efter. Och när man skall utvärdera om någon fattade rätt beslut före, är det vad man visste före som är det korrekta att utvärdera. Sålunda visste t.ex. inte Riksbanken eller vi andra att Asienkrisen skulle inträffa. I varje fall visste vi inte det i så god tid att penningpolitiska åtgärder hade kunnat vidtas i så god tid att man hade kunnat parera händelserna. Sensmoral två i denna historia kan ju vara, vilket Johan Lönnroth kanske tänker, att det ju var dumt av Ida att krossa dessa ägg mot päronträdet. Hon kunde ju ha krossat dem i en skål och sedan använt de 17 som var bra. Även den sensmoralen kan ju gälla Riksbanken, nämligen att man ständigt måste arbeta med att förbättra sina prognosmetoder och att utveckla sin beslutsregler. Fru talman! Vi liberaler anser att regering och riksdag först och främst skall ansvara för att genomföra det som är deras eget arbetsområde. Det gäller finanspolitiken och strukturreformerna. Vi vill ha reformer när det gäller skattesystemen, socialförsäkringarna, arbetsmarknadens funktionssätt och många andra reformer som skulle kunna göra att vi fick fler jobb. Vi liberaler vill ha god ekonomisk tillväxt, många nya jobb och därmed bättre välfärd. En god ekonomi är nämligen en förutsättning för vård och skola och en förutsättning för att finansiera barnomsorgen, vilket i sin tur är en förutsättning för ett bra och jämställt samhälle. Och en god ekonomisk politik och en god ekonomi bygger på låg inflation, låg ränta, stabil valuta, litet budgetunderskott och liten statsskuld, dvs. de s.k. konvergenskraven. Vi stöder alltså konvergenskraven. Den som inte gör det borde förklara sig och inte gömma sig bakom uttryck som att man gör saker och ting i den heliga konvergensens namn och få det att låta som om det vore en skamlig sjukdom. Fru talman! Folkpartiet anser alltså att penningpolitikens mål bör ligga fast, att Riksbanken skall vara självständig och att utvärderingen visar att penningpolitiken i allt väsentligt är väl avvägd. Jag vill också apropå Riksbankens pris till Alfred Nobels minne påpeka att även om vi alla kan vara otroligt upprörda över att Astrid Lindgren aldrig får något nobelpris i litteratur, vilket inte heller är någon vetenskap i exakt vetenskaplig bemärkelse, utan att det alltid går till en massa obegripliga poeter, så anser inte jag att nobelpriset i litteratur bör avskaffas. Jag tycker därmed inte heller att priset i ekonomi bör avskaffas. Den ekonomiska vetenskapen är ett gott stöd för oss politiker. Jag vill avsluta med att referera en annan stor liberal tänkare, folkhögskolerektorn Waldemar Svensson som har sagt följande: Livsvärdet är så mycket större än penningvärdet, och för att livsvärdet skall kunna bli riktigt stort så behöver vi ett stabilt penningvärde.
Fru talman! Det börjar bli lite följetong. Jag inser det. Men eftersom Karin Pilsäter vände sig direkt till mig vill jag säga ett par ord. Till att börja delar jag alltså inte den bedömning som vi hörde från riksbankschefen. Jag anser att om man hade sänkt räntan tidigare och låtit bli att höja räntan när Asienkrisen var på gång så hade sysselsättningen varit högre i dag. Man kan visst säga att i princip alla gjorde denna felbedömning. Men nu skall vi utvärdera Riksbankens roll, och då skall vi inte dölja att den gjorde fel. Jag måste också lite grann kommentera det som har sagts om Bertil Ohlin. Det var ju ändå så att dessa idéer om Riksbankens ställning och om att man inte skulle driva den aktiva finanspolitiken osv. lanserades av Milton Friedman redan på 40-talet. När Bertil Ohlin och Folkpartiet hade stora valframgångar 1948 så lanserade Milton Friedman alla dessa monetaristiska idéerna som nu är högsta vetenskap. Bertil Ohlin tillhörde dem som kraftfullt vände sig mot den politiken. Bertil Ohlin stod, hör och häpna, betydligt närmare Vänsterpartiet i dag i synen på detta med avvägning mellan finans och penningpolitik jämfört med de nuvarande folkpartisterna. Där får faktiskt Karin Pilsäter gå tillbaka till historieböckerna och läsa på lite bättre. Beträffande detta s.k. nobelpris vill jag säga följande. Hur förklarar Karin Pilsäter det faktum att enbart män har fått nobelpriset i ekonomi?
Fru talman! Det är klart att man skall utvärdera vad som har hänt även i skenet av vad man nu vet. Men vad ni vill låta antyda är att Riksbanken, till skillnad från alla andra, borde ha kunnat förutse detta och att man i skenet av vad man vet efteråt skulle ha gjort på ett annat sätt. Det är ju alla överens om. Det säger t.o.m. riksbankschefen själv i sina offentliga anföranden. Problemet är ju att man inte visste före vad man visste efteråt. Det är det som det hela handlar om. När det gäller både nobelpris och ekonomisk vetenskap vill jag säga, och det trodde jag att Johan Lönnroth visste eftersom jag hade fått för mig att han var en ganska studerad man, att ekonomi inte är någon exakt vetenskap likt kemi eller matematik, där man gång på gång kan upprepa ett experiment eller en ekvation och få samma resultat. Men likafullt är det ju en vetenskap, precis som statsvetenskap, socialvetenskap och andra vetenskaper är vetenskaper utan att vara exakta vetenskaper. Och visst förhåller det sig så med penningpolitik, inflationsmått och annat att det inte finns några absoluta sanningar grundade på någon exakt vetenskap. Men i det politiska arbetet anser jag och vi i Folkpartiet att man kan ha god hjälp av vetenskapen i ekonomi, precis som vi anser att man har mycket god hjälp i socialpolitiken, i rättspolitiken och inom andra politikområden av de vetenskapliga arbeten som människor gör där. Och just därför att det är skillnad på ekonomisk politik och ekonomisk vetenskap och att det dessutom inte är någon exakt vetenskap utan bl.a. förändras över tiden beroende på vad som händer i omgivningarna, anser jag inte att det finns någon som helst motsatsställning i att Bertil Ohlin på 60-talet inte delade Milton Friedmans uppfattningar från 40-talet och vad vi i Folkpartiet i dag anser är korrekt inför 2000-talet.
Fru talman! Det är sant att det inte är någon exakt vetenskap. Men jag ifrågasätter över huvud taget om det är vetenskap i samma mening som de olika naturvetenskaperna, med anledning av vilka man delar ut de riktiga nobelprisen. Just det faktum att åsikterna kring dessa frågor har skiftat så oerhört mycket över historien visar just detta. På 60-talet var Bertil Ohlin, Hjalmarsson i stort sett överens - det kan man se om man går tillbaka till riksdagsdebatterna - om att det skulle bedrivas en aktiv finanspolitik med den fulla sysselsättningen som överordnat mål. Och man avvisade alla dessa nya högeridéer - Milton Friedmans idéer om den fristående riksbanken, att man skulle ha inflationsbekämpning och att man i stort sett skulle avväpna finanspolitikens aktiva roll i den ekonomiska politiken. Sedan har då hela denna kyrka av ekonomiskt tänkande skiftat, och det har blivit tvärtom, och nu säger allihop någonting helt annat. Det är just därför som det är så orimligt att så att säga höja upp denna s.k. vetenskap på det sätt som man gör genom detta s.k. nobelpris.
Fru talman! Tillåt mig att notera att Johan Lönnroths inställning till skillnaden mellan exakt naturvetenskap och inexakt ekonomisk vetenskap eller samhällsvetenskap är en ganska typisk manlig hållning, nämligen att det är den exakta naturvetenskapen som är den enda rätta. Som reflexion till varför det inte finns några kvinnor som har fått nobelpriset i ekonomi, vill jag säga att det är ett uttryck för ungefär samma faktum som att det inte finns en enda kvinna som diskuterar ekonomisk politik inom Vänsterpartiet. Och det skulle inte förvåna mig om det blir en kvinna som får ekonomipriset långt innan det blir en kvinna som får föra Vänsterpartiets talan i en ekonomisk debatt.

Fru talman! Riksbanken har genom en grundlagsändring som trädde i kraft vid årsskiftet fått en mer oberoende ställning gentemot riksdag och regering. Behovet av att i efterhand granska och utvärdera Riksbankens penningpolitik har därför ökat. Det är riktigt som de borgerliga partiernas företrädare säger att Riksbankens självständiga ställning är en nyhet fr.o.m. 1999. Jag delar inte deras uppfattning att detta faktum skulle utesluta möjligheten att göra en utvärdering av den penningpolitik som förts under perioden 1996 1998. Jag delar inte heller deras uppfattning att det inte finns det minsta att kritisera i den förda penningpolitiken. Riksbankschefen har t.ex. själv sagt att höjningen av reporäntan i december 1997 var fel. Jag har svårt att finna något uppseendeväckande i att finansutskottet anser att det kan ifrågasättas om det var rimligt att vänta i nästan ett halvår innan detta misstag rättades till. Jag har också svårt att förstå de borgerliga partirepresentanternas omdöme att utskottets betänkande skulle vara genomsyrat av en negativ underton. På några ställen kritiseras förvisso den förda penningpolitiken. Men på flera ställen anges också, skall vi kalla det förmildrande omständigheter, som t.ex. svårigheten att göra prognoser, förhållandet att Riksbankens bedömningar delades av flertalet andra bedömare och de problem som är förknippade med användandet av konsumentprisindex, KPI, som målvariabel. Samma förmildrande omständigheter anför riksbanksledningen till sitt försvar i en kritisk artikel på DN Debatt den 27 maj, riktad mot finansutskottets rödgröna majoritet. I artikeln påstås att utskottets betänkande skapar oklarheter om Riksbankens uppdrag att upprätthålla ett fast penningvärde. Företrädarna för Riksbanken tar upp några frågor som de anser att utskottet inte berört på ett tillfredsställande sätt och som de anser borde stå i förgrunden vid en granskning av den penningpolitik som förts. Bl.a. hävdas att utskottet inte tydligt klargjort värdet av prisstabilitet och resultaten av den penningpolitik som förts. Men utskottet betonar faktiskt på s. 5 i betänkandet att man gör sin utvärdering "i ljuset av många goda resultat för den ekonomiska politiken, inklusive penningpolitiken. "Den påstådda negativismen finns inte där. Uppdraget att upprätthålla ett fast penningvärde ligger naturligtvis fast. Kampen mot för hög inflation är viktig. Men det är heller inte bra med för låg inflation. Därför finns det även en nedre toleransnivå på 1 %. fr.o.m. halvårsskiftet 1996 t.o.m. halvårsskiftet 1997 låg inflationen under den nedre nivån och under en period så långt under att vi hade desinflation. Både vid slutet av 1996, början av 1997 och under hösten 1998 har också det harmoniserade inflationsmålet, HIKP, legat under 1 %. Jag anser att det vore orimligt att inte kritisera detta vid en utvärdering. När det gäller KPI-måttet anser jag att det finns all anledning för Riksbanken att överväga att byta det mot någonting bättre, mot ett mått som inte är så känsligt för tillfälliga faktorer som inte har någon bestående effekt på inflationen. Fredrik Reinfeldts beskrivning av KPI-måttet som folkligt förankrat ter sig en smula överdriven. För folket är det nog egalt om Riksbanken använder KPI, HIKP eller UND1X som målvariabel. Men jag tror att framtida utvärderingar skulle underlättas om man bytte ut KPI-måttet. Fru talman! Jag anser att utskottsmajoritetens text på ett intressant sätt belyser penningpolitiska problem, överväganden och åtgärder under den aktuella treårsperioden och levererar en tämligen mild och väl avvägd kritik, och jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan i denna del. Likaså yrkar jag bifall till utskottets förslag angående ansvarsfrihet för Riksbankens förvaltning, Riksbankens balans och resultaträkningar och dispositionen av Riksbankens resultat. Däremot vill jag yrka avslag på utskottets hemställan i punkt 5 och i stället yrka bifall till Johan Lönnroths och min reservation nr 2, till förmån för motionen om ett avskaffande av det s.k. ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Det finns flera problem med detta pris. Det har tillkommit på högst diskutabla vägar genom ett beslut där Riksbanksfullmäktige överskred sina lagenliga befogenheter. Ekonomiämnet ges också ett falskt drag av vetenskaplighet, och det har inte något med Alfred Nobels intentioner att göra. Det har även vid flera tillfällen givits till högst diskutabla mottagare. Inte någon gång av de sammanlagt 42 gånger priset delats ut har det tillfallit en kvinna. Den senaste pristagaren, Amartya Sen, skulle utgöra en värdig slutpunkt för ett diskutabelt pseudonobelpris. Riksdagen bör därför uppdra åt Riksbanken att med Nobelstiftelsen och Vetenskapsakademin ta upp frågan hur ekonomipriset på lämpligaste sätt kan avvecklas.

Fru talman! I Riksdagsutredningen var alla partier överens om att utskotten ägnar alldeles för lite tid åt att följa upp och utvärdera. Därför gav riksdagen sina utskott i uppdrag att ändra sina arbetssätt, att i framtidens intresse inte bara blicka framåt utan också blicka bakåt. Även vi i finansutskottet får erkänna att vi har ägnat alldeles för lite tid åt utvärdering. Vår granskning av Riksbanken skedde framför allt när utskottet en gång om året gick igenom förvaltningsberättelsen. Så länge vi begränsade oss till ett ettårigt perspektiv var det svårt att göra en mer omfattande utvärdering av penningpolitiken, helt enkelt därför att det kan ta både ett och två år innan en ränteförändring har fått fullt genomslag i ekonomin. Vår utvärdering nu ligger helt i linje med Riksdagsutredningens förslag, helt i linje med riksdagens beslut. I år granskar vi treårsperioden 1996-1998. Nästa år ligger vi 1996 till handlingarna och för in 1999 in granskningen. På det sätter får vi en utvärdering av en tillräckligt lång period, en treårsperiod. Men vi får ändå en utvärdering som rullar på och återkommer år efter år. Att den nya ordningen för Riksbanken inte startar förrän den 1 januari i år är inte något som helst skäl för att säga nej till att vi nu utvärderar treårsperioden 1996-1998. Vi skall ju ändå granska 1998. Vad är det då för fel att vi gör det ordentligt och sätter in 1998 i ett längre perspektiv? Mats Odell har helt fel. Jag blir förvånad när jag hör honom påstå att riksdagen redan skulle ha granskat Riksbanken när det gäller 1998. Det är ju det som är vår uppgift i betänkande FiU23, det betänkande som vi har att debattera i kammaren i dag. Även Lena Ek tar grundligt miste. Att vi granskar Riksbanken under den gamla ordningen är ingen logisk kullerbytta. Vi granskar utifrån de förutsättningar som rådde under utvärderingsperioden. Riksbanken är Sveriges mäktigaste myndighet, Sveriges mest självständiga myndighet. Riksbankens direktion på sex personer har ett alldeles unikt ansvar att på egen hand sköta Sveriges penningpolitik. Just därför är det så viktigt med en bred demokratisk debatt om hur Riksbanken sköter sin uppgift. Bortsett från själva prisstabilitetsmålet i riksbankslagen kan riksdagen numer inte ge Riksbanken några närmare direktiv för hur penningpolitiken skall bedrivas. Vad vi däremot kan göra är att i efterhand granska hur penningpolitiken har skötts. Blir det en utvärdering av hygglig kvalitet kan den i sin tur ge underlag för en fördjupad debatt, och detta är någonting som inte skall underskattas. Det är därför som det är meningsfullt att riksdagen granskar Riksbanken i efterhand. Det är därför som det är meningsfullt att riksdagen också granskar perioden 1996-1998. Jag skall om en stund bemöta kritiken mot hur finansutskottet har genomfört sin utvärdering. Men först vill jag fråga de borgerliga ledamöterna: Varför vill ni sitta med armarna i kors och vänta uppemot tre år innan ni själva kan vara med på en mera fullständig utvärdering? Riksdagen vill att vi redan nu skall höja ambitionen skall höja ambitionerna när det gäller uppföljning och utvärdering. På min riksdagsbänk ligger en statsvetenskaplig avhandling som med rätta kritiserar riksdagens gamla traditionella ovilja att också blicka bakåt. Och tyvärr verkar det som att ni i praktiken fortfarande sitter kvar i denna ofruktbara ovilja, och det tycker jag är djupt beklagligt. Det är också överraskande att ni har den uppfattningen som ni har givit till känna i dagens debatt. Det hade vi inte kunnat ana oss till när vi på utskottets sammanträden nu i vår behandlade frågan om utvärdering av Riksbanken. Trots att ni har haft rika tillfällen att föra fram den här uppfattningen under själva utskottsbehandlingen blev det en nyhet för oss på ett mycket sent stadium. Den 18 februari fick finansutskottets alla ledamöter en kanslipromemoria där det stod att det behövs en ökad parlamentarisk granskning av centralbankens verksamhet. Ingen framförde några invändningar mot detta på utskottssammanträdet. mars fick vi av vårt kansli diagram och tabeller på inflation, räntor och andra uppgifter som gick flera år tillbaka i tiden. Diskussionen med riksbankschefen handlade också till stor del om utvecklingen sedan Den 13 april gav utskottet vårt kansli i uppdrag att ta fram underlag för en utvärdering under treårsperioden 1996-1998. Ingen utskottsledamot protesterade mot detta. Den 6 maj fanns ett första preliminärt utkast till utvärdering på utskottssammanträdet. Något förslag om att utskottet skulle avstå från att göra en utvärdering kom inte heller då, utan tvärtom kom det från borgerligt håll önskemål om att någon eller några som var ansvariga för penningpolitiken under den gångna treårsperioden skulle kallas särskilt till utskottet för ännu en utfrågning. Den 11 maj beslutade utskottet i enlighet med detta önskemål. Den 18 maj hade utskottet en ny utfrågning ned riksbankschefen om perioden 1996 Slutligen den 20 maj - efter tre månader - beslutade finansutskottet att justera dagens betänkande och den utvärdering som där finns av penningpolitiken. Inte heller vid detta tillfälle sade ni att utskottet borde avstå från utvärdering under den här perioden. Under tre månaders tid var denna er åsikt en djupt förborgad hemlighet, och den avslöjades inte förrän efter det att utskottet hade justerat sitt betänkande. I efterhand kunde vi häpna läsa följande i det borgerliga yttrandet: "att i anslutning till ställningstagandet till årsredovisningen för år 1998 genomföra en särskild utvärdering framstår som egendomligt". Jag vill nog säga att som betydligt mera egendomligt framstår att de borgerliga partierna höll inne med denna åsikt under hela den period som finansutskottet arbetade med betänkandet. Ingen Lena Ek talade om en logisk kullerbytta. Ingen Mats Odell påstod att riksdagen redan hade granskat Riksbanken för 1998. Hade ni gjort det, hade vi snabbt kunnat korrigera era misstag. Det är inte en särskilt imponerande oppositionspolitik, får man säga. Visst kan det vara bekvämt för mig som tillhör regeringspartiet att möta en opposition som inte orkar med jobbet. Men för riksdagen och för demokratin är det förödande om oppositionen förfaller till orkeslös kverulans i stället för att opponera, i ställt för att vara vaken och kritisk för att presentera alternativ. Fredrik Reinfeldt har av Riksdagskommittén fått förtroendet att leda en arbetsgrupp. Man kan tro att det är ett skämt, men det råkar vara just den arbetsgrupp som skall stärka och stimulera riksdagens arbete med granskning, utvärdering och uppföljning. Efter det här tycker jag kanske att Fredrik Reinfeldt borde fundera på om han är rätt person att leda det viktiga arbetet. När vi sedan kommer till kritiken mot vad det står i själva utvärderingen är det förstås svårt att föra en sakdebatt mot en så dimmig kritik som "negativ underton", "Frans Kafkas värld", "Rosornas krig" och andra svepande formuleringar. Det blir som att föra en debatt med en fladdrande gardin. Men jag hittar en konkret sak. I moderaternas motion om den ekonomiska politiken står det att för att hålla nere priserna får Riksbanken höja styrräntan. Men här skriver ni tvärtom: För att få högre priser krävs det högre ränta. Alltså: Både för att få högre priser och för att få lägre priser anser ni att det behövs högre ränta. Det står så. Uppenbarligen är det något som inte stämmer. Fundera Fredrik Reinfelddt och ni andra vad det är som kan vara fel. Alla som sysslar med utvärderingar har mött reaktionen: Vi vill ha mindre kritik och mera beröm. Mats Odell är själv ett levande exempel på detta. Den 1998. Nu står han här i riksdagens talarstol och sjunger Riksbankens lov samtidigt som han utfärdar en generös frisedel både för sig själv och för tiden innan han fick del av ansvaret. Mats Odell använde ordet pikant, och jag tycker nog att det är det minsta man kan säga. Sedan tycker jag att det har varit lite trist att höra olika konspirationsteoretiker här i kammaren tala om onda avsikter bakom utvärderingen. Då blir det väldigt svårt att föra en debatt. Det är bara trist att höra. När även ni där borta i Riksbanken på mycket oklara grunder tycks föreställa er att avsikten med finansutskottets utvärdering är att utdela kritik mot Riksbanken, då tar ni grundligt miste. Avsikten är i stället att leva upp till de krav som riksdagen ställer på sina utskott att ägna sig mer åt utvärderingar och uppföljningar. Avsikten är att göra en objektiv beskrivning och att grunda utskottets bedömningar på ett sakligt underlag. Vi berömmer Riksbankens öppenhet i förhållande till andra centralbanker. Vi slår fast att vi gör vår utvärdering i ljust av många goda resultat både för finanspolitiken och för penningpolitiken. Boenderäntor och investeringsräntor har sjunkit dramatiskt under de gångna åren. Inflationen är låg, och det föreligger goda förutsättningar för en låg inflation även för åren framöver. Vi granskar penningpolitiken med den ödmjuka insikten att det är en oerhörd skillnad på att befinna sig i ett aktuellt beslutsläge med många osäkra faktorer och på att med facit i hand i efterhand göra en granskning. Efterklokhet är en exakt vetenskap som bör användas med måtta. Min utgångspunkt när vi startade arbetet med utvärderingen var att vi skulle nå fram till enhällighet, eller i varje fall till en mycket bred enighet. Så blev det inte, och det beklagar jag. Men det får ju absolut inte bli så att vi låter en sådan här utvärdering urarta, så att vi av någon missriktad hänsyn till en förnärmad Riksbank försöker skyla över de brister som vi upptäcker. Jag måste säga att en utvärdering i Mats Odells anda, såsom vi hörde här från talarstolen, är inte en utvärdering som är värd namnet. När Riksbankschefen hävdar som sin uppfattning att inflationsmålet har varit felformulerat ända sedan 1993, tvingas finansutskottet konstatera att Riksbanken ändå valt att behålla detta mål under hela den studerade treårsperioden. När Riksbankschefen medger att höjningen av styrräntan i december 1997 var fel i ljuset av det vi nu vet, måste finansutskottet kunna ifrågasätta om det var rimligt att vänta nästan ett halvt år innan felet korrigerades.

Jag läste i gårdagens tidning en intervju med vice riksbankschefen Lars Heikensten. Han säger inte att Riksbanken har träffat inflationsmålet. Han säger att Riksbanken har skjutit under inflationsmålet. Han säger också att han själv redan tidigare har kritiskt diskuterat vad som gjordes under just de perioder som finansutskottet fokuserar, 1995, 1996 och 1998. Jag tycker att den här debatten gör tydligt att Mats Odell är mer påvlig än påven själv. Mats Odell har visserligen varit en kardinal i penningpolitikens katedral, men han försöker att vara mer katolsk än påven själv. Att vår utvärdering också redovisar de prognosmissar och felbedömningar som Riksbanken har gjort under perioden kan inte heller vara fel, särskilt som vi är noga med att redovisa att även andra prognosmakare har haft svårt att förutsäga utvecklingen. Att även finansutskottet har gjort felbedömningar har jag lätt att hålla med om. Jag tycker att det skulle vara att kompromettera själva utvärderingsarbetet om man skulle se det som något negativt om utvärderingen av Riksbanken också tydliggör att finansutskottet har gjort felbedömningar. Det får ju inte hålla tillbaka utvärderingen. Det är ingenting som det finns anledning att skämmas för, utan kan vi få fram bra redovisningar och det även innebär att man konstaterar att finansutskottet gör felbedömningar får det inte påverka utvärderingen negativt. Sedan är det en annan sak att Riksbanken faktiskt råkar hugga i sten i sin polemik mot finansutskottet när man påstår att det inte skulle framgå av vårt utskottsbetänkande våren 1998 att vi räknade med att inflationen skulle understiga inflationsmålet. Tvärtom skrev vi så här: "Räknat som årsgenomsnitt stiger inflationen i år med 0,9 procent. Om prognosen visar sig riktig innebär det att inflationen för tredje året i rad understiger Riksbankens inflationsmål." Fru talman! Jag har hört debatter om finansutskottets utvärdering i radion och annorstädes. Det har varit debatter där deltagarna uppenbarligen inte har läst vad vi har skrivit, men där tonläget har varit desto högre. Jag tror att det även åren framöver kommer att bli en del diskussion om finansutskottets utvärdering av penningpolitiken. Men jag tror att diskussionen kommer att föras i mer avspända former där man uppfattar det som naturligt att en utvärdering värd namnet innefattar både framgångar och en del brister. Därmed ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Låt mig först bara kommentera det faktum att majoriteten här i riksdagen har begått en mycket märklig debatteftermiddag. Vi har hört Johan Lönnroth säga att kritiken är alldeles för mild. Han har dessutom slagit fast att med en annan penningpolitik skulle vi ha fått högre sysselsättning. Det motsatta har vi hört från Matz Hammarström, som snarare betonat hur försiktiga skrivningarna har varit. Och nu har vi hört utskottets ordförande hålla en längre utläggning om hur formalia hanterades i själva beslutsordningen inför detta betänkande. Jag tycker att detta gör att den kritik som vi ofta får inom borgerligheten känns något märklig. Vi framstår ju som ett under av samsyn och enighet, om man skall jämföra med det som har presterats här i dag. Det som har varit skälet till det mycket upprörda tonläget är att här har majoriteten talat med alla möjliga typer av tungor om hur omfattande kritiken skulle bli eller inte bli. Jag betonade i mitt inlägg att det är en rätt mild kritik som vi slutligt har landat på. Jag frågade också Johan Lönnroth tidigare hur han kunde ställa sig bakom den. Jag känns inte vid den kritik som Jan Bergqvist har uttalat, utan jag har varit måttfull i min beskrivning. Men frågan kvarstår ju hur Jan Bergqvist ställer sig till formuleringarna om att vi skulle kunna få en högre sysselsättning med hjälp av en annan penningpolitik. Eftersom Lars Heikensten tidigare recenserades kan jag ur den Penning och valutapolitiska tidskriften läsa vad Lars Heikensten säger: Det är i dag allmänt accepterat att penningpolitiken på lång sikt har begränsade, om ens några, direkta effekter på tillväxt och sysselsättning. Jag menar att det vore mycket klargörande om finansutskottets ordförande kunde säga vad han anser om detta konstaterande för att inte skapa fortsatt osäkerhet om vad egentligen majoritetens uppfattning är i dessa frågor.
Fru talman! Vi har försökt att hålla utvärderingen så, att vi inte går in på några vidlyftiga diskussioner om effekten på sysselsättningen. Det är inte nödvändigt att göra det i en sådan här utvärdering. Det är möjligt att man någon gång i framtiden kan bygga ut utvärderingen och då också ta upp sådana diskussioner, men eftersom vi inte har gjort det har jag ingen anledning att i denna debatt svara på den frågan. Jag bara noterar att vi inte har genomfört analysen utifrån den dimensionen i sammanhanget. Sedan talar Fredrik Reinfeldt om formalia. Handlar det inte om hur oppositionen arbetar? Efter det att vi i tre månader har diskuterat detta med utvärdering får vi veta att ni tycker att det är egendomligt att man över huvud taget genomför en utvärdering under denna treårsperiod. Ni har haft rika tillfällen på utskottssammanträden att föra fram den uppfattningen, så att vi hade kunnat diskutera den. Men ni har inte haft någon kritik förrän utskottet har färdigställt sitt arbete. I efterhand får vi läsa att ni tycker att det här är egendomligt. Jag tycker att det är ett praktexempel på en orkeslös opposition. På ett sätt skulle man kunna säga att jag kan glädja mig åt att oppositionen är så orkeslös och svag, men jag beklagar det därför att jag tror att det i längden är en nackdel både för riksdagen och för demokratin om oppositionen inte förmår mer än så. Sedan ställde jag tidigare en fråga som jag vill be Fredrik Reinfeldt svara på. Hur förklarar Reinfeldt att det i den moderata motionen står att högre ränta ger lägre priser, men att det i yttrandet står att högre ränta ger högre priser? Båda sakerna kan inte gå ihop samtidigt. Vad är det som är rätt?
Fru talman! Jan Bergqvist nämnde det faktum att jag har ett visst ansvar för frågorna om uppföljning, utvärdering, uppföljning och revision. Det sista bör man inte förglömma. Det har gjort att jag mycket nära har kunnat följa hur outvecklade våra instrument är just för uppföljning och kanske inte minst för utvärdering här i riksdagen. Egentligen visar också detta betänkande att vi nu testar oss fram för att finna en form för utvärdering som är bra. Det gäller naturligtvis särskilt i ett läge när Riksbanken är på väg in i en ny regim, ett nytt läge. Det tycker vi att det har funnits anledning att påpeka. Då tycker jag inte att Jan Bergqvist kan säga att man nu måste ansluta sig till det här synsättet på hur utvärderingen skall ske. Vi har haft en diskussion om hur formen för detta skall vara och hur det skall fungera. Jan Bergqvist säger att det fanns en målsättning att få ett enigt utskott. Jag kan bara beklaga att med de första utkast vi såg kan nog inte någon inom borgerligheten, tror jag, säga att vi kunde ta den åsikten på fullt allvar. Det kom att bli rätt hovsamma skrivningar, som jag också har sagt i min inledning, och detta med sysselsättningen nämns förvisso inte. Men här står ju andra personer ur den majoritet som gäller i riksdagen och säger att det är det absolut viktigaste; med en annan penningpolitisk regim hade vi fått en högre sysselsättning. Man måste hålla ihop sin majoritet. Man måste ta det gemensamma ansvaret. Det är när majoriteten spretar i olika riktningar som det blir oklart vad som egentligen gäller. Det är det som jag har tyckt att det har funnits anledning att kritisera här i dag. Vi är varma anhängare av en öppnare riksbank, en bred, offentlig, öppen debatt och en utvärdering av Sveriges riksbank. Vi tycker att detta är än viktigare med det ökade oberoende som Riksbanken har fått från årsskiftet. Vi kommer därför livaktigt att delta i den diskussionen även i framtiden. Det vi inte har velat bidra till är att skapa oklarhet om huruvida vi här i riksdagen menar allvar med det oberoende som vi faktiskt har givit Riksbanken i och med den nya lagstiftningen från årsskiftet. Det kan i förlängningen finnas en rädsla för att det är detta som majoriteten här har ägnat sig åt att försöka förändra.
Fru talman! Det här talet om oklarhet har jag väldigt svårt att förstå. Den ordning som riksdagen med stor majoritet har beslutat om för Riksbanken gäller. Den kommer att gälla i fortsättningen också. Den behandlas över huvud taget inte i det här betänkandet. Det finns ingen anledning att behandla den. Den nya ordningen gäller. Sedan vill jag ge Fredrik Reinfeldt ytterligare en chans att svara på den där frågan. Hur kan en hög ränta ge lägre priser i en motion och en hög ränta ge högre priser i yttrandet? Något måste vara fel. Kan Fredrik Reinfeldt tala om vad som är fel? Slutligen: Fredrik Reinfeldt måste väl själv ändå innerst inne hålla med om, utgår jag ifrån, att det här är lite konstigt. Här har vi haft en rad sammanträden och diskussioner kring den här utvärderingen. Och ingen på den borgerliga sidan har andats något om att det skulle vara särskilt underligt eller egendomligt att man genomför en utvärdering som är mer omfattande än 1998. Man går ytterligare två år tillbaka. Det är ju egentligen 1998 som vi nu granskar formellt. Det är uttryck för en oerhörd svaghet att man då kommer först efteråt. Man har inte sagt något tidigare, och sedan säger man att det här är väldigt egendomligt. Det är väl ert agerande som väldigt egendomligt.
Jag vill påminna om att Fredrik Reinfeldt inte har rätt till ytterligare inlägg i detta replikskifte, som nu är avslutat. Vi går nu vidare.
Fru talman! Först vill jag säga att antingen sade jag fel eller också har Jan Bergqvist hört fel. Det jag sade när det gäller Riksbankens förvaltning är vad som står i vårt särskilda yttrande: Riksbankens förvaltning för åren före 1998 har dessutom tidigare prövats av finansutskottet och riksdagen utan närmare kommentarer. Om jag sade att det var för 1998 var det alltså en ren felsägning från min sida som jag i så fall beklagar. Sedan förstår jag av Jan Bergqvist att den här granskningen nu är en frukt av Riksdagsutredningen. Vi skall blicka bakåt. Det håller jag med om. Jag tycker att Jan Bergqvist har alldeles fel när han försöker göra gällande att vi skulle vara emot ett allmänt utvärderande bakåt. Så är det ju inte alls - tvärtom. Problemet uppstod ju när vi fick den ursprungliga text som majoriteten hade tänkt sig skulle bli finansutskottets betänkande. Då såg vi de politiska undertoner som fanns. Vi såg att majoriteten sökte sak med Riksbanken. Vi såg att Vänsterpartiets favoritformuleringar liksom var späckade in i detta betänkande. Då uppstod naturligtvis misstanken att det här var ett pris som socialdemokraterna fick betala för att Vänstern skulle ställa upp på den tuffa hanteringen av utgiftstak och annat. Jag vet inte om detta är en riktig eller en väl djärv hypotes. Jan Bergqvist kommer naturligtvis att förneka det. Men det intryck som den här texten gav var att det var ett politiskt dokument där man sökte sak med Riksbanken av politiska skäl. Bergqvist, som tydligen är väldigt intresserad av de exakta effekterna av olika ränteuppgångar och räntenedgångar. Håller han med Riksbankens analys att om man skulle ha klarat av att hålla sig till KPI-målet hade detta krävt att man skulle ha hållit en högre styrränta än den som man nu faktiskt har hållit?
Fru talman! Det står i vår utvärdering att om Riksbanken hade inlett räntesänkningarna redan 1995 hade man fått en mer gynnsam utveckling. Det är viktigt att man inte definierar bort detta. Det finns två effekter av räntesänkningar, speciellt om de är så kraftiga som de har varit under den här perioden. Den ena effekten är kortsiktig och kan innebära vissa sänkningar av KPI. Den andra är mer långsiktig. Under 1995 låg inflationen förhållandevis högt. Den låg över 2 %. Det är lätt att säga i efterhand, men faktum är att hade man inlett räntesänkningen 1995 hade man fått en mycket gynnsammare utveckling. Det är alltså inte så att en hög ränta är lösningen på det här med KPI. Det är faktiskt inte hela sanningen. Mats Odell ägnar sig återigen åt det här med att söka avsikter osv. Det är inte alls fråga om att vi - jag ser Johan Lönnroth i ögonen - har plockat in en massa vänsterpartistiska partiprogram eller andra formuleringar här. Det är ju en utvärdering som det har tagits fram ett underlag för. Sedan har vi så sakligt som möjligt försökt att göra värderingar och bedömningar utifrån det underlaget. Det är så det har gått till. Det förhållandet att Mats Odell var kritisk mot en eller annan punkt i det här hade ju inte hindrat att man tidigare än nu hade kunnat säga att själva idén om en utvärdering måste vara riktig. Att i efterhand komma och säga: Vi tar principiellt avstånd från själva idén att man utvärderar perioden 1996-1998, det är det som är så märkligt. Vi har haft en process under tre månader, och inte förrän efter det att den processen är avslutad talar ni om att ni inte ville vara med från början.
Fru talman! Nu är Jan Bergqvist tillbaka i detta att hade man inlett sänkningarna 1995 hade det blivit bättre. Jag konstaterar att Jan Bergqvist i princip håller med mig om detta: Om Riksbanken utan att ha haft de klärvoajanta egenskaper som hade krävts ändå hade börjat med de här sänkningarna 1995 mot alla andra bedömares prognoser, då hade Riksbanken behövt hålla en högre styrränta än man gjorde för att uppnå de krav som majoriteten nu ställer på Riksbanken. Jag noterar också att Jan Bergqvist säger att det inte är formuleringar ur Vänsterpartiets partiprogram. Det har jag heller aldrig sagt. Men jag noterar ändå att medan Göran Persson här i kammaren har hållit rent mot populismen i Europapolitiken har finansutskottets socialdemokrater släppt in populismen i penningpolitiken. Det beklagar jag mycket, fru talman.
Fru talman! Mats Odell är en framstående konspirationsteoretiker och en framstående brukare av det svenska språkets många möjligheter. Det är faktiskt som jag säger. Vi har bett kansliet att ta fram ett underlag, ett siffermaterial, för att beskriva det hela. Sedan har vi sett vad detta säger oss och gjort bedömningar. Det är inte alls så - och jag kan se Johan Lönnroth i ögonen - att vi har plockat in en massa saker. Det är ett försök att göra ganska objektiva bedömningar. Det är klart att det alltid ligger en värdering i bedömningarna, men det är i alla fall ett försök att bedöma det hela. Det vi nu diskuterar, det här med den höga räntan, är alltså delvis en teoretisk diskussion. Man skall ju, som jag sade i mitt inlägg, vara väldigt ödmjuk när det gäller att diskutera utvecklingen i efterhand. Här framställs det som att det enda tänkbara för att komma på en bana närmare målsättningen är att man upprätthåller en mycket högre ränta. Det är inte hela sanningen. Om man hade inlett räntesänkningarna redan tidigare hade man kunnat få ett gynnsammare resultat. Men hur skulle man veta det? Det kan diskuteras. Men rent intellektuellt skall man inte definiera bort det förhållandet att det hade varit en fördel. Jag konstaterar slutligen att Mats Odell under en tre månaders process inte förrän i efterhand talat om att han inte orkar med en utvärdering.
Fru talman! Jag är ju ny som ledamot i utskottet och har bara deltagit under denna vår. Som ny i utskottets arbetsplanering blir jag mycket förvånad över den beskrivning som utskottets ordförande gör av hur det skulle ha gått till. Som ny ledamot har man ju definitivt inte fått precis det intrycket att det skulle ha förts en massa debatter om hur vi skulle utforma detta betänkande osv. Jag levde i den tron att t.ex. det som konstitutionsutskottet skrev och som riksdagen klubbade var det som gällde, nämligen att en ordning som föreskriver formell riksdagsbehandling inbjuder till överträdelser av instruktionsförbudet och riskerar att skapa oklarhet, osv. Riksdagen saknar inte möjlighet att i andra sammanhang kommentera Riksbankens verksamhet. Jag trodde att det var på det sättet som vi arbetade och att den stora utfrågning som vi hade den 25 mars var just ett viktigt led i den här utvärderingen. Jag tycker att det var det. Och jag tycker att de utvärderingarna verkligen kan behöva utvecklas så att utskottets ledamöter både får bättre stöd i att vara kritiska granskare och att vi också får andra arbetsvillkor när det gäller att ta del av materialet. Men det är en annan fråga. Det är mycket möjligt att det sades någonting på utskottet som jag inte förstod, uppfattade eller ens hörde, vad vet jag. Men faktum är att den 6 maj förväntades vi ta ställning till en färdigskriven text. Och det har jag aldrig varit med om förut, att man påbörjar processen genom att få en färdigskriven text där allt detta står. Vid det sammanträdet framkom det ju från den borgerliga kanten att vi hade en annan åsikt. Jag förstår därför inte varför Jan Bergqvist här försöker låta påskina att det har gått in på ett annat sätt. När det gäller själva sakfrågan undrar jag fortfarande varför Jan Bergqvist och finansutskottets majoritet menar att Riksbanken under 1995, trots att inflationsbedömningen då var att man skulle ligga i överkant eller för högt, ändå borde ha agerat som om inflationen var lägre, dvs. varför man inte bara i ljuset av vad vi nu vet utan varför man då borde ha agerat på ett annat sätt. Är det så att Jan Bergqvist och socialdemokraterna menar att Riksbanken i alla fall inte skall följa inflationstendenserna eller hålla dem runt 2 %, eller är det något annat som ni menar när ni skriver så här?
Fru talman! Riksbanken skall arbeta intensivt. Det är Riksbankens uppgift att verka för prisstabilitet. Det är Riksbanken själv som definierar målet, och det är det mål som ställs upp som man i första hand skall sträva efter. Sedan kan det vara svårt med olika index. Det är en annan sak. Men jag tycker att Karin Pilsäter kommer bort från själva huvudfrågan. Självklart måste det kunna föras en debatt om hur Riksbanken har skött sin verksamhet. Självklart måste riksdagen och finansutskottet kunna göra en utvärdering i efterhand av hur penningpolitiken har varit. Det står ju i det särskilda yttrandet att ni tänker vara med om det så småningom när detta blir möjligt om några år. Vad jag har sagt är att ni på utskottssammanträdena den 13 april, den 6 maj, den 11 maj, den 18 maj och den 20 maj hade möjlighet att säga: Vi tycker inte att det är en särskilt bra idé att vi gör en utvärdering under dessa tre år. Ni hade möjligheten hela tiden. Vidare vill jag påpeka för Karin Pilsäter att vi från början hade tänkt ta upp detta den 11 maj på ett sammanträde och inte ha ett sammanträde den 6 maj. Sedan fanns det önskemål i utskottet att vi skulle slopa sammanträdet den 11 maj och i stället ha ett sammanträde den 6 maj. Det fanns inga som helst krav på att det skulle fattas beslut vid någon tidpunkt, utan det var ett material som presenterades. Sedan skulle utskottet behandla det och fatta beslut när alla kände sig mogna att fatta beslut. Och det var den 20 maj. Detta har alltså hanterats på sedvanligt sätt, precis som man gör i alla andra utskott. Det märkliga i hanteringsordningen är att den borgerliga oppositionen inte har sagt ett knyst om vad man nu säger i efterhand, att man inte vill ha en utvärdering för
Fru talman! Det står att vi inte vill ha en utvärdering i denna form. Det framkom ganska tydligt av dessa diskussioner. Jag tycker att det verkar ganska meningslöst att vi försöker redogöra för vad andra har sagt här när faktum kvarstår, nämligen att vi i sak inte delar den uppfattning som står här, att vi formellt inte behöver göra denna utvärdering på detta sätt och att vi har en annan uppfattning om vilka slutsatser som man borde dra av den verklighet som har pågått under dessa år. Det är egentligen det som är det intressanta och inte formalia, även om jag gärna lägger ned ännu mer tid på att diskutera dem. Jag tror att utskottet skulle tjäna på att man diskuterade hur vi kan få ett konkret arbete där människor också har möjlighet att delta i utvärderingsprocessen och inte får färdigskrivna förslag. Och tydligen var inte majoriteten heller färdig, eftersom det är ganska mycket som är omändrat sedan de första utkasten gjordes. Min fråga till Jan Bergqvist kvarstår, och den anknyter egentligen till den fråga som han försökte rikta till Fredrik Reinfeldt tidigare om högre räntor och lägre priser. Först och främst står inte det som Jan Bergqvist påstår i det borgerliga yttrandet, utan vad som står är ju att det hade krävts högre ränta för att hålla uppe KPI-måttet. Det handlar just om den skillnaden som är mellan kort och lång sikt. För att kortsiktigt hålla uppe KPI-måttet hade man inte kunnat sänka räntan utan varit tvungen att höja räntan. Men i stället har Jan Bergqvist och majoriteten ansett att man exempelvis under 1995 ändå borde, trots att inflationsutsikterna såg ut att vara i överkant, ha inlett räntesänkningar. Det är en ganska konstig slutsats tycker jag. Jag tycker därför att det är rimligt att Jan Bergqvist förklarar varför utskottets majoritet gör en helt annan tolkning och drar helt andra slutsatser om vad man borde ha gjort, även om det sker i ljuset av vad vi nu vet.
Fru talman! Karin Pilsäter kan inte komma ifrån att det nu i reservationen står: Att genomföra en särskild utvärdering för 1988 framstår som egendomligt, eftersom den granskade perioden hänför sig till tiden före förändringen. Det har alltså ingenting att göra med uppläggningen av utvärderingen eller innehållet i utvärderingen som sådan, utan detta är en invändning mot själva principen av att utskottet utvärderar under denna period. Det är, vilket ni själva måste inse, en svaghet att vi har haft en rad sammanträden där vi inte vid något tillfälle sade att det var det sista sammanträdet. Vi har alltid den uppläggningen när det gäller sådana här ärenden att vi avslutar behandlingen när utskottet känner sig moget för att slutligen justera ärendet. Och om man inte är mogen att justera vid ett sammanträde så fortsätter man tills man är färdig. Märkvärdigare än så är det inte. När det gäller räntan har jag i en teoretisk diskussion sagt, att definiera bort möjligheten av att man hade inlett räntesänkningarna tidigare och fått ett bättre utfall framstår som egendomligt. Man skall inte se det som att en räntehöjning har en viss mekanisk effekt och att man sedan är bunden till detta. Fortfarande kvarstår att ni från borgerligt håll hänför två olika effekter till en högre ränta utan att kunna reda ut det själva.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att instämma i Jan Bergqvists konstaterande att Riksbanken är den mäktigaste myndighet som vi har. Och det var den även innan vi gjorde den ännu mer oberoende än vad den var tillförne. Därför är det naturligtvis alldeles självklart att dess verksamhet skall granskas och nagelfaras oavsett när reformeringen ägde rum. År 1992 var det högsta visdom att ha en fast kronkurs. Alla kloka gubbar i den penningpolitiska världen var överens om det här. Det ledde till en katastrof av närmast formidabla mått. Men hur kunde alla dessa kloka män tro att det var möjligt att man i en ekonomi där statsfinanserna var i fritt fall och vi hade en avreglerad valutamarknad skulle kunna upprätthålla en fast kronkurs? Med detta vill jag illustrera att klokskapen inte alltid är vad den säger sig vara. Nu är det ett fast penningvärde som är högsta visdom. Jag skulle väl knappast tro att den metoden, den doktrinen, leder till samma katastrof som den fasta kronkursen en gång gjorde. Vi har här i dag sett exempel på att man bedömer utfallet av penningpolitiken väldigt olika. Efter att ha lyssnat på Mats Odell kan man dra slutsatsen att det egentligen är alldeles onödigt att över huvud taget sätta upp mål för Riksbankens verksamhet. Men jag trodde att det var en av grundbultarna i den nya oberoende konstruktionen att det ändå fanns en klart uttalad målsättning. Jag delar alltså inte uppfattningen om hur detta skall läggas upp, men så här har ändå tanken bakom detta varit. Min erfarenhet av politik har lett mig till slutsatsen att synen på demokrati och synen på ekonomi är kommunicerande kärl. Det kan man se genom att jämföra situationen i dag med situationen före första världskriget. Då gällde för ekonomin att det skulle vara extern balans. Det innebär att det skall vara budgetbalans och låg inflation. Då gällde också att kapitalet rörde sig fritt över gränserna. Synen på demokrati präglades av en misstro mot folkligt inflytande. Då kunde man öppet argumentera mot allmän och lika rösträtt. Att göra det i dag vore politiskt självmord. I dag sköter etablissemanget den funktionen genom att plocka bort väsentliga politikområden från den politiska sektorn. Efter detta fick demokratin sitt genombrott. Parlamentarismen accepterades. Keynesianismen hade ett segertåg. Alla ekonomer i Sverige var mer eller mindre keynesianer. Då gällde intern balans, alltså full sysselsättning; allt annat var underordnat detta. Nu är vi tillbaka i ruta 1. Det är återigen extern balans som gäller. Det är återigen så att kapitalet rör sig fritt över gränserna. Det är återigen så att man misstror demokratin som styrelseform. Det här tror jag inte kan vinna legitimitet i Sverige på sikt. I andra länder, med andra erfarenheter och med en annan historia, kan en sådan politik ha legitimitet men inte här. Därför är jag glad - vid riksdagsbehandlingen av reformen beträffande Riksbanken uppfattade jag nämligen att vi inte skulle få möjlighet att diskutera Riksbankens verksamhet här i kammaren - och tycker att det är bra att vi nu har tillfälle att göra det. Såvitt har försports mig finns det också motionsrätt vad gäller Riksbankens årsberättelse. Karin Pilsäter säger att man kan sätta likhetstecken mellan en oberoende riksbank och vårt rättsväsende. Jag tycker att det är en väldigt konstig jämförelse. Ett självständigt rättsväsende bygger ju inte på självbindning, utan det bygger på att man dömer efter lagen. Men riksbankskonstruktionen bygger på att man skall göra sig oberoende av varje form av demokratiskt inflytande. Tack!

Herr talman! "Jag har fått det oranga kuvertet! Står ni bakom det här? Har ni sagt ja till det här?" frågade en ung man i telefon häromdagen. Han hade ångest i rösten. "Jag kommer att få 6 200 kr i pension. Hur ska jag klara mig på det?" Han är 25 år. När jag hörde ångesten i hans röst försökte jag, som inte står bakom det här pensionssystemet, att trösta honom. "Pensionsbeskedet är bara en prognos, det kanske blir hög tillväxt och då får du ut mer." Men det hjälpte inte. Han hävdade att om tillväxten stiger har förmodligen hyrorna stigit och maten blivit dyrare och vem kan garantera tillväxten - han hade ju fått prognosen på nolltillväxt för att han skulle kunna bilda sig en uppfattning. "Men du som är så ung har ju premiepension." "Vadå premiepension, tänk om jag satsar fel, tänk om just det jag satsar på spricker. Då blir det ingen premiepension heller." Jag tog till den sista utvägen: "Du måste nog se om ditt hus och satsa på en pensionsförsäkring." Han fnös: "Du hör ju vad jag får i pension, hur i hela friden tror du att jag ska ha råd att avstå pengar till en pensionsförsäkring. De behöver jag till mat." När jag kommit hem den dagen hade mitt eget oranga kuvert kommit. Jag öppnade det och tänkte: Det kan inte vara sant. Men det är sant. Och jag kan inte ens välja att satsa fel i premiepensionen för min del är så liten. Och skulle jag satsa på en pensionsförsäkring som skulle ge något, skulle jag förmodligen tvingas att betala in hela riksdagsarvodet varje månad i premie. Jag ringde 020-numret för att få veta lite mer, t.ex. hur pensionsunderlaget är framräknat och hur jag skall kunna kolla det. Det gick automatiskt om man hade en knapptelefon, och det har jag. Men det var inte enkelt att välja mellan alla de alternativ som finns i den s.k. menyn. Vill du ha broschyrer, faktablad, blanketter så tryck 1, vill du ha ytterligare information så tryck 2. Vill du ha personlig service så tryck 3. Under knapp 3 på min telefon döljer sig en handläggare på försäkringskassan. Jag presenterade mig för handläggaren och berättade att jag sitter i riksdagen och noggrant följt det nya pensionssystemet, men att jag hade svårigheter att förstå vad som stod i beskedet. Hon tröstade mig och sade att jag var inte den enda. Människor ringer för att de inte förstår vad som står, och en stor del av hennes tid går åt att förklara. Men om jag med mina kunskaper inte förstår, hur skall den vanliga människan förstå? När vi avslutade samtalet sade hon: "Hela svenska folket befinner sig i ett chocktillstånd!" Och det är inte en glädjechock, det kan jag tala om. Pensionsarbetsgruppen sade att det är viktigt att var och en varje år kan följa utvecklingen av sin pension via pensionsbeskeden. Varje pensionssparare skulle via premiepensionen få sin egen lilla aktieportfölj och intresserat följa utvecklingen på hans eller hennes egen pensionsfond. Ingen glömmer väl bilden av Margit Gennser efter hennes förtjänstfulla arbete i pensionsarbetsgruppen när hon lyckats få med sig socialdemokraterna på att höja premiereserven från 2 % till 2,5 %. Hon strålade av lycka och sade: "Det här kommer att skapa många fler kapitalister." Och nu är vi där - hela svenska folket har fått sina pensionsbesked och befinner sig, enligt handläggaren på försäkringskassan, i ett chocktillstånd. Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande behandlar vissa frågor om det nya pensionssystemet. Jag kommer i mitt anförande att ta upp de förslag som Vänsterpartiet väckt under allmänna motionstiden 1998 om det nya pensionssystemet. Det nya pensionssystemet innebär ett ideologiskt systemskifte. Den kritik som Vänsterpartiet framfört tidigare kvarstår. Den viktiga ideologiska förändringen är att det nya pensionssystemet innebär att vi lämnar ett system med stort offentligt sparande i AP fonderna till förmån för ett sparande i en premiereserv där pengarna placeras i olika privata kapitalinstitut. Det är de sistnämnda som är de enda vinnarna i det nya pensionssystemet. Alla andra, dvs. vi som är de framtida pensionärerna, förlorar mer eller mindre i det nya systemet. Vi lämnar ett förmånsbaserat system till förmån för ett system där pensionens storlek bl.a. blir beroende av hur mycket vi som individer sätter in i systemet, den s.k. livsinkomstprincipen. Det nya systemet är ogenomträngligt och obegripligt för den enskilde individen. Nivån på de nya pensionerna kommer att bero på hur många pensionärer som finns i samma åldersgrupp, landets ekonomiska tillväxt och på hur skicklig man är som individ på att placera sina pensionspengar. Förutom att det nya systemet är ogenomträngligt innehåller det en hel del olösta problem att ta itu med. När vi skrev vår motion pågick det cirka tio olika utredningar med anknytning till det nya pensionssystemet. I dag när betänkandet debatteras återstår åtta utredningar. Viktiga beslut har tagits före valen både 1994 och 1998. Det är inte heller helt osannolikt att nästa viktiga principbeslut kan komma före nästa val, dvs. år 2002. Vi antar att det motiveras av ambitionen att vårda den gemensamma fempartiöverenskommelsen. I och för sig har Moderaterna redan i medierna deklarerat att de arbetar med ett eget pensionssystem vid sidan om Genomförandegruppens. Det nya systemet har de för avsikt att genomföra om det blir en borgerlig valseger 2002, så vi kanske får se nya principbeslut även efter valet. Sedan 1997 pågår översynen av AP-fondernas organisation och placeringsregler. Vänsterpartiet anser att denna översyn omfattar mer än enbart genomförandet av det nya pensionssystemet. Därför borde det parlamentariska underlaget i utvärderingen utökas med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Enligt pensionsöverenskommelsen kommer medel från AP-fonden att överföras till staten. Motivet bakom dessa överföringar är att det nya pensionssystemet sägs inte behöva den stora buffert som AP-fonderna utgjorde i det gamla systemet. För de närmaste åren, 1999 och 2000, föreslås att ca 45 miljarder kronor förs över från AP-fonderna till staten. Mycket talar för att dessa medel i huvudsak kommer att användas för att amortera av på statsskulden. Vänsterpartiet motsätter sig bestämt denna utveckling. Socialt och politiskt sett beskriver kapitalägande i alla former maktförhållandet mellan lönearbete och kapital. Vänsterpartiet menar att löntagare och offentliga institutioner aktivt skall engagera sitt långsiktiga sparande i näringslivet och därigenom utveckla en mycket mer aktiv ägarroll än hittills. Detta motverkas av systemskiftet med det nya pensionssystemet. I reservation 6 under mom. 6 framför vi att det inte går att tappa AP-fonderna på medel förrän den s.k. bromsen är färdigutredd och förhållandet mellan skattehöjningar, sänkta pensionsnivåer och buffertfond är klargjort. Med en stor buffertfond blir systemet mer robust och stabilt. Men med en för liten buffertfond finns det en uppenbar risk, om det inte finns tillräckligt med pengar i systemet, att pensionsnivåerna kan komma att sänkas. Då bli alltfler i stället beroende av garantipensionen som är värdeindexerad. Herr talman! I reservation 1 under mom. 1 lyfter vi kravet på att det behövs en kartläggning av konsekvenserna av det nya pensionssystemet för personer födda mellan 1954 och 1960. Det är inte tillfredsställande att alla som är födda 1954 och senare, dvs. de som nu är 45 år eller yngre, kan förvänta sig att bara få 41 % av slutlönen i pension med det nya pensionssystemet. De som är födda på 50-talet har redan arbetat halva sitt liv och har mycket små möjligheter att påverka sin offentliga pension. De får inte heller tillgodoräkna sig pensionsrätt för studier eller för plikttjänstgöring. Vi anser att det är viktigt att synliggöra konsekvenserna för att kunna förändra så att de också skall kunna få den trygga ålderdom som regeringen och de borgerliga partierna utlovat. Herr talman! För dem som tillhör mellangenerationen har riksdagen beslutat att pensionerna skall grundas dels på reglerna i ATP-systemet, dels på de reformerade reglerna. De skall få kompensation för de år de fått ATP-poäng. Det finns grupper inom den här åldersgruppen som inte kommit över nivån för att få kompensation. Det är ett vanligt förvärvsmönster för mellangenerationens kvinnor att de arbetat mycket kort deltid och många gånger med en lön som inte överstigit den nivå som skulle gett dem kompensation. Vänsterpartiet anser därför att de som inte kommit över gränsen skall kompenseras och att regeringen skall få i uppdrag att återkomma med ett sådant förslag. Det är ett känt faktum, herr talman, att kvinnor har lägre pension än män. Det beror på att kvinnor arbetar mer obetalt än män och att kvinnor har lägre löner än män. För att det skall bli mer jämlikt och jämställt måste kvinnor arbeta mer och få högre lön, vilket är lättare sagt än gjort eftersom det här handlar om strukturella skillnader mellan män och kvinnor. Vi är medvetna om att ett pensionssystem inte kan kompensera för dessa strukturella skillnader. Men det är å andra sidan viktigt att konstruera system på ett sådant sätt att skillnaderna inte förstärks. En av vår viktigaste kritik går ut på att en pension på livsinkomstprincipen förstärker de strukturella skillnaderna, eftersom det manliga förvärvsmönstret gynnas framför det kvinnliga. Garantipensionens konstruktion innebär att för de flesta kvinnorna kommer det att vara svårt att arbeta mer eller att försöka få mer lön. Konstruktionen innebär att standardtryggheten i princip är borttagen för dem som tjänar under 18 000 kronor i månaden. Ett annat förslag som slår mot kvinnor är att endast de år för vilka ATP-poäng räknas läggs till grund för beräkningen av folkpensionens basbelopp. När man ser efter i pensionsregistret framgår det att kvinnor har avsevärt fler år utan pensionspoäng än männen. Dessa exempel talar för att det nya pensionssystemet inte till fullo har föregåtts av en ordentlig jämställdhetsanalys. Den jämställdhetsanalys som har gjorts gjordes inte på hela pensionssystemet. Det som ytterligare talar för att den gjorda jämställdhetsanalysen haltar är motionen från socialdemokraten Karin Wegestål. Hon tar upp studier och pensionsrätt. Wegestål anför i sin motion att den som är född 1954 säkert har slutfört det mesta av sina studier före år 1995. Därför är det inte rimligt att de skall sakna möjligheter att kompensera sig för den inkomst de förlorat vid studier. Hon påpekar också helt riktigt att nivån på pensionsrätten vid studier också är viktig eftersom många, särskilt kvinnor, inte kan kompensera sitt inkomstbortfall under studietiden med motsvarande högre lön i framtiden. Hon påpekar också att pensionsrätten vid värnpliktstjänstgöring ligger på en betydligt högre nivå. Herr talman! Jag ser att min talartid är slut. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att om inte Vänsterpartiet konsekvent och ihärdigt motionerat kring pensionssystemet, hade det inte blivit någon debatt i kammaren. Vi har 14 reservationer, och jag står självklart bakom dessa. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3 under mom. 3, reservation 5 under mom. 5, reservation 6 under mom. 6 och reservation 8 under mom. 8.

Herr talman! Med det nya pensionssystemet kommer svenskarna framöver att tvingas sätta sig in i och leva med upp till fem olika inkomstkopplade pensionssystem och dessutom, för många personer, två grundskyddssystem. Miljöpartiet, som inte deltagit i pensionsuppgörelsen, förutspådde en svår, krånglig och dyr administration. Så blev det också. Vi kan i regeringens proposition Vissa premiepensionsfrågor läsa om svårigheterna. Jag kommer främst att hålla mig till just premiepensionen. När premiepensionssystemet träder i kraft skall systemet administrera drygt 4 miljoner pensionssparares placeringar av pensionsmedel i olika fonder. Antalet sparare kommer därefter successivt att öka till ca 6 miljoner. Det är mycket stora transaktionsvolymer som premiepensionssystemen därmed måste kunna hantera, och det krävs avancerade datasystem. I början av juli 1998 gjorde en arbetsgrupp inom ramen för Riksförsäkringsverkets och Premiepensionsmyndighetens gemensamma upphandlingsarbete en utvärdering av konsulters anbud. Man valde Computer Science Corporation, CSC. Utan att göra någon bedömning av om det var sannolikt att leveranser skulle kunna ske inom föreskriven tid rekommenderade arbetsgruppen att CSC skulle väljas. Så gick det som det gick. Man blev väldigt försenad. Man skyller på att Premiepensionsmyndigheten är ny och under uppbyggnad och på att nödvändiga nyckelpersoner inte fanns tillgängliga vid myndighetens inrättande. Det är mycket anmärkningsvärt. Det menar också Statskontoret. Sedan blev det så bråttom att man ville strunta i lagrådsremiss. Utskottet har emellertid inhämtat yttrande från Lagrådet. Jag har många gånger i den offentliga verksamheten varit med om upphandling av stora, dyra datorsystem utan tillräckligt kritisk uppkollning av vare sig leverantör eller produkt innan man köper varan. I Dalarna var det flera skandaler i och med införandet av den s.k. Dalamodellen. Firmor med god försäljningsteknik charmade landstingsledningen gång på gång. Det är skattebetalarnas pengar det handlar om. Det måste vi komma ihåg. Miljöpartiet har som sagt inte varit med i pensionsuppgörelsen. Vi menar ju att de fördelningspolitiska inslagen i den allmänna socialförsäkringen skall öka och att den mer bör få karaktären av grundläggande socialt skyddsnät. Jag har i det här ärendet dels koncentrerat mig på det här med försiktighet med konsulter, dels vill jag också säga lite om orättvisorna i premiepensionssystemet. Människor har mycket olika kunskaper och mycket olika tillgång till information. Det skapar klassklyftor. Jag hörde ett radioprogram för några månader sedan. Det var en hel timmes program där man berättade om hur fantastiskt roligt det skulle bli i framtiden när familjerna skulle sitta vid frukostbordet och diskutera vilka fonder man skulle satsa sina pengar i. Men de här lyckliga familjerna som sitter vid frukostbordet är inte så många. Väldigt många vet inte alls vad det här handlar om och har inte heller kunskap om fonder, aktier och bankärenden. De kanske inte heller har varken knapptelefon eller Internet. Jag deltar med Vänstern i några reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 3 och reservation 8.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Detta betänkande är mycket informativt och väldisponerat och ger en sammanfattande bild av det nya reformerade pensionssystemet. Av tidsskäl kan jag inte gå in på detaljerna, utan jag uppmanar alla att ta del av detsamma. Speciellt bör utskottets olika bedömningar och markeringar ge en intressant läsning. Utskottet har inhämtat yttrande av Lagrådet. Utskottet tillstyrker propositionerna med någon ändring av mer redaktionell karaktär. Förslaget om särskild kontrolluppgift bör däremot inte antas. Utskottet anger att regeringen får återkomma med förslag i denna del och med en belysning av sekretessbestämmelsernas tillämplighet. Herr talman! Sverige är inom området generell välfärd ett av de länder som först tar tag i att ordna ett nytt reformerat pensionssystem. Syftet är att över tiden ha ett stabilt och långsiktigt pensionssystem. Det reformerade pensionssystemet är som bekant en uppgörelse mellan fem av riksdagens sju partier. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är av olika anledningar inte med i denna uppgörelse. Ett pensionssystem är för dagens pensionärer och framtida generationer ytterst viktigt och värdefullt. Det är oerhört centralt att veta vilken trygghet som föreligger när man träder in i systemet likväl som att veta vilka regler som gäller under den yrkesaktiva tiden och vad detta ger i pension. Samhällets utveckling, olika placeringsregler i premiepensionsdelen och fondernas utveckling är andra faktorer påverkar pensionen. Jag vill inledningsvis påpeka vad gäller motionerna som behandlas med anledning av detta betänkande att jag inte anser att det finns någon som med all säkerhet, av naturliga skäl, kan förutse allt som kommer att hända i framtiden. Därför finns det anledning att ha en ödmjuk inställning till olika påpekanden som återfinns i motionerna även om vi vid detta tillfälle avslår dem alla. Det ligger på något sätt, anser jag, i sakens natur att ha just den inställningen inför framtiden. Viktigt är också för de fem partier som har ingått överenskommelsen att, som det står skrivet i betänkandet och som har sagts i många uttalanden vid olika tillfällen, vårda överenskommelsen. Det är viktigt att markera och visa förtroende för det reformerade pensionssystemet som påverkar alla människor i Sverige. Jag hoppas att alla och envar förstår att det vid utformningen av en förändring av ett pensionssystem måste till kompromissvilja, möjlighet att ge och ta och öppenhet mot andra - utan att man för den skull alltför mycket ger efter i fråga om sina egna visioner och sin egen ideologi vad gäller trygghetssystemen. Med tanke på en nyligen gjord markering förstår alla vikten av att vårda en överenskommelse av detta slag. Detta innebär ett stort ansvar för deltagarna i överenskommelsen. De måste ha detta med sig in i framtiden när det politiska samtalet förs. Det ställer också stora krav på självdisciplin från de olika partiernas företrädare när de yttrar sig i exempelvis massmedierna. Jag har tvingats konstatera att så inte alltid är fallet, och det beklagar jag. Herr talman! Jag avser nu att övergå till det mer formella innehållet i betänkandet. Jag vill jag ta upp de utestående frågorna. Det gäller bl.a. kvarstående frågor om pensionssystemet. Flera frågor i det reformerade pensionssystemet återstår att lösa. Det gäller dels delar som mer direkt ingår i det reformerade pensionssystemet, dels närliggande frågor som har stor betydelse för det kompletta pensionssystemet. Avsikten är att samtliga återstående frågor skall vara lösta innan pensioner enligt det reformerade pensionssystemet börjar betalas ut med början år 2001. Det handlar om pensionsrätt för inkomstgrundad ålderspension. Regeringen avser att lägga fram en proposition med förslag om ett nytt studiestödssystem under hösten 1999. Vad gäller finansiering är frågan om avgiftsuttaget för finansiering av pensionssystemet inte slutligen löst. Frågan bereds med inriktning på en överenskommelse mellan de fem partierna före sommaren Det handlar också om finansiell stabilitet och finansiell infasning. Utestående frågor är bl.a. utformning av den s.k. bromsen och gasen som skall stabilisera pensionssystemet samt buffertfondens dimensionering och AP-fondens organisation och placeringsregler. Förslag till en sådan automatisk balansering, vilket är den benämning som avses användas i fortsättningen, kommer att redovisas i en departementsstencil. Även förslag om AP-fondens organisation och placeringsregler redovisas i en departementsstencil. Enligt riktlinjerna 1994 för pensionsreformen skall arbetstagare få lagstadgad rätt att kvarstå i arbete till 67 års ålder. Åldersgränsen för avgångsskyldighet bör i första hand bestämmas genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Herr talman! Jag tycker att detta är ett viktigt påpekande. En särskild utredare har i betänkandet Efterlevandepension, en anpassning till det reformerade ålderspensionssystemet lämnat förslag till en ny konstruktion av efterlevandepensioneringen som harmonierar med det reformerade ålderspensionssystemet. Utgångspunkten för förslaget har varit att i princip ingen pensionär får ett lägre nettoutfall än med nuvarande regler. Jag tycker att detta är ett viktigt påpekande. En särskild utredare i BTP-utredningen har nyligen avlämnat sitt betänkande Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer . I uppdraget har ingått att bl.a. anpassa reglerna till det reformerade ålderspensionssystemet och att lämna förslag till finansiering inom BTP-systemet av den övergångsvisa garantipensionen. Riksdagen har under 1998 godkänt riktlinjer för ett reformerat förtidspensionssystem som skall träda i kraft den 1 januari 2001. Den närmare utformningen av förtidspensioneringen, som inte omfattas av pensionsöverenskommelsen mellan de fem partierna, bereds inom Socialdepartementet. Jag skall också säga några ord om finansieringen av den nuvarande ordningen. Enligt de grundläggande principerna för det nya pensionssystemet skall värdet av pensionsrätten överensstämma med den avgift som tas ut. Tillgodoräknad pensionsrätt och avgifterna till det inkomstgrundade ålderspensionssystemet skall utgöra 18,5 % av pensionsgrundande inkomst och andra s.k. pensionsgrundande belopp som skall läggas till grund för pensionsrätt. Den avgift som lagts fast i samband med beslutet att reformera ålderspensionssystemet skall gälla även på lång sikt och skall inte behöva höjas då de demografiska påfrestningarna ökar efter sekelskiftet. Formerna för finansieringen har dock inte fått någon slutgiltig lösning. Utskottet markerar särskilt: "Vid en höjning av den allmänna pensionsavgiften är det utskottets bestämda mening att de yrkesaktiva skall kompenseras för höjningen." Herr talman! Jag vill avslutningsvis bestämt hävda att det nu gäller att noga följa och vårda denna överenskommelse.

Till sist vill jag än en gång hänvisa till utskottets olika bedömningar i de olika avsnitten samt helhetsbedömningen.